Herr talman! Herr Olsson i Järvsö har fått för sig att jag i mitt inlägg skulle ha försvarat varje uppgiftskrav som finns nu och som kommer att finnas i framtiden. Jag skall citera från mitt manus för att klargöra vad jag egentligen sade, eftersom det inte har gått fram trots att mitt inlägg tydligen uppfattades som en straffpredikan. Alla i den här församlingen, sade jag, torde vara ense om att det finns ett starkt intresse av att bestämmelserna för uppgiftsskyldigheten är utformade så att företagen och andra kan fullgöra sina skyldigheter på ett enkelt och rationellt sätt. Det är en uppfattning som jag står för. Det kan inte få vara så att den ekonomiska prövningen eller påtryckningen, som jag närmast skulle vilja kalla det, är avgörande för i vilken grad myndigheten skall kunna skaffa sig uppgifter om vad som sker ute i samhället.
Jag har heller aldrig sagt att den ekonomiska prövningen skulle vara avgörande, men den kan vara en bidragande faktor till en sund och riktig utveckling på uppgiftslämnandets område.
Herr talman! Om detta ersättningssystem skall ha någon effekt så måste det vara en ekonomisk effekt, och den — det har jag deklarerat — anser jag vara farlig.

Herr talman! Jag begärde ordet för att replikera på vad herr Sivert Andersson i Stockholm sade i sitt inlägg. Jag är tacksam för det inlägget. Det klarade i varje fall ut för oss hur överheten ser på dessa frågor när han i magistrala ordalag sade till företagen, att det rätter och packer Eder efter, då det gäller att lämna uppgifter. Nu är det emellertid så att en del av överhetens organ för detta ändamål inte delar denna enkla inställning till problemet. I statistiska centralbyråns interna handbok återfinns bl.a. följande påpekande: ”Mot konsumentönskemålen måste ställas kostnader och andra uppoffringar som framställningen av produkterna för med sig. Det gäller då att inte bara se till SCB:s egna produktionskostnader utan även till uppgiftslämnarnas kostnader, som kan vara mycket betydande. Särskilt på företagssidan medför uppgiftslämnandet en avsevärd direkt kostnadsbelastning.” Tyvärr återfinns i de konkreta avsnitten som berör planering och uppföljning inga angivelser om hur dessa kostnader sedan skall beaktas i planeringen, kalkyleringen och utvärderingen av de skilda projekten. En översiktlig granskning av ett antal utredningsbetänkanden med förslag om nya uppgiftskrav bekräftar också att det mycket sällan förekommer en sådan utvärdering som statistiska centralbyrån anser önskvärd. Så vill jag fråga herr Sivert Andersson vad han egentligen menar med att användandet av ekonomiska kriterier bredvid andra styrmedel när det gäller att få en rationellare hantering skulle kunna innebära någonting av försök till mörkläggning. Menar herr Andersson att de verk som begär anslag för att betala exempelvis en utredning rörande en väsentlig fråga inom arbetarskyddet, som kräver insamlande av uppgifter, skulle få avslag härpå vid budgetbehandlingen?
Herr talman! Herr Träff har ju utnämnt mig till överhet och sagt att jag talar i magistrala ordalag. Det tänker jag inte kommentera på annat sätt än att säga att den attityd som herr Träff intar i denna fråga på ett utomordentligt sätt placerar honom på den sociala rangskalan också. Statistiska centralbyrån är säkert medveten om att dess uppgiftskrav kostar pengar, och det är väl ett naturligt konstaterande att man måste göra avvägningar på vissa områden. När det sedan gäller kravet på att införa ett särskilt avgiftssystem för de myndigheter som behöver skaffa sig upplysningar om olika faktorer ute i samhällslivet, så ligger det något annorlunda till. Om det - som vi har fått uppleva under det senaste året — inträffar att en myndighet med mycket kort varsel skall ta reda på hur förhållandena i själva verket är ute på fältet, så är det faktiskt litet krångligt att gå över riksdagen och begära anslag till att verkställa uppdraget. Naturligtvis får man inte lägga sådan hämsko på en myndighet när det gäller att ta reda på sakförhållanden av olika karaktär ute i arbetslivet. En sådan ekonomisk påtryckning är omöjlig när man nu på annat sätt har bestämt sig för att försöka angripa de här förhållandena.
Herr talman! Herr Olsson i Järvsö sade att det här är en gammal fråga, och det är det verkligen. Herr Olsson och jag hade, vill jag minnas, en liten diskussion om den i gamla riksdagens första kammare. I delegationen för mindre och medelstora företag, som på detta begränsade område föregick industriverket, tog jag upp denna fråga efter den här diskussionen. Alla tyckte det måste vara rätt att folk fick ersättning för ett sådant här uppgiftslämnande. När vi satte oss ner och funderade över hur det skulle gå till, konstaterade vi att t.ex. statistiska centralbyrån på något sätt måste bli affärsdrivande och ta betalt för sina tjänster. Men då stegrade sig företrädare för bl.a. herr Träffs förbund, som är en stor konsument av statistiska centralbyråns tjänster, och frågade: Skall alla arbetsgivare som behöver allt det här materialet för sitt förbunds verksamhet betala för det? Därmed kom vi inte längre och förmådde inte prestera något betänkande, vilket ursprungligen varit vår avsikt. Frågan är svår. Kan statistiska centralbyrån programbudgeteras i sann modern statlig anda? Kan man ta betalt för offentliga handlingar? Det kan vi inte svara på här. Det är saker som måste utredas och som verkligen är omständliga att utreda. Delegationen för mindre och medelstora företag gick upp i industriverket och sedan tillsattes en utredning, som enligt uppgift snart skall lägga fram resultatet av sitt arbete. Med hänsyn till att frågan är så svår är jag emellertid övertygad om att ett tilläggsdirektiv till utredningen skulle fördröja frågans lösning. Då fick man kanske något att klaga över ett par år till — som en grundval för sina aktiva insatser för svensk företagsamhet —, men det skulle inte föra själva frågan framåt, och det är ju det vi är intresserade av, eller hur? Jag har full förståelse för att det här uppgiftslämnandet är irriterande, mer irriterande än arbetsbelastande, men jag kan inte för ett ögonblick tro att det är riktigt som herr Olsson i Järvsö säger, att man lejer konsulter för att lämna uppgifter till statistiska centralbyrån. Nämn någon som gör det, herr Olsson! Jag kan inte tänka mig detta. Men uppgiftslämnandet är som sagt irriterande. Sådana här saker ligger man på till sista dagen därför att man finner dem otrevliga att syssla med och därför att man har andra saker att göra som är viktigare, och så blir man irriterad. Med full förståelse för den irritationen är jag helt övertygad om att utskottets skrivning är riktig. Det finns inget skäl för tilläggsdirektiv.
Herr talman! Till att börja med vill jag ge ett svar till herr Sivert Andersson i Stockholm, som frågar hur det hela skulle kunna genomföras om en myndighet får bråttom och måste gå ut med en enkät snabbt. Det måste väl lösas på det sättet att varje myndighet har en stab som räcker även för oförutsedda behov och att sådana utgifter då är medräknade. Det kan inte vara något problem. En myndighet skall inte behöva gå till riksdagen och begära anslag för varje enkät den skall göra. Det har ingen tänkt. Sedan har herr Wååg kanske gjutit litet olja på den tidigare debatten. Jag vill bara göra ett par kommentarer. Vad det gäller frågan om det är möjligt för SCB att begära ersättning för de uppgifter SCB i sin tur lämnar till företag har jag för mig att så sker i något fall. Det är en fråga som kan prövas i samband med = Nr 7 frågan om ersättning för företagens uppgiftslämnande. Det skulle inte vara något fel om ett speciellt företag finge betala för uppgifter som just det har nytta av. Herr Wååg säger att tilläggsdirektiv till utredningen skulle fördröja = Företagens en slutgiltig lösning. Vi har betonat både i reservationen och i våra ut — uppgiftsoch talanden här att tilläggsdirektiv till UFU inte behöver fördröja de förslag — uppbördsskyldighet som utredningen nu håller på att finputsa och snart är beredd att låta — m.m. gå i tryck. Förslagen om förenkling och rationalisering kan nu läggas fram, även om förslagen när det gäller ersättning behandlas fortsättningsvis. Det behöver absolut inte bli någon fördröjning. Till slut några ord om konsulterna. Jag tror att jag under hand skulle kunna plocka fram uppgifter till herr Wååg om olika företag som måste anlita konsulter, skrivbyråer eller servicebyråer av andra slag. Många gånger är det enda lösningen. Antingen får man böta, om man inte lämnar in uppgifterna, eller också måste man klara av detta. Om man då har viktiga frågor att sköta som rör arbetsledning, företagsledning, ansvar för att någonting blir gjort och för att de anställda har arbete, för löner etc., måste man tillgripa sådana här lösningar. Det är ett problem för många, i synnerhet för dem som byggt upp ett företag kring en idé, en produkt. De är mer produktföretagare än administratörer. Då blir det ofta så att de ser på uppgiftslämnandet med irritation, men ändå måste klara det. Vårt förslag innebär inte att man säger nej till varje uppgift. Det innebär att bara nödvändiga uppgifter skall lämnas och att det skall ske under enkla former.
Herr talman! Kan man ta betalt måste det vara en tjänst man producerar. Om statistiska centralbyrån producerar en tjänst på uppdrag kan den ta betalt. Så långt kom vi också i delegationen. Men hur förhåller det sig om statistiska centralbyrån gör en sammanställning av inkomna uppgifter? Vi vet att enligt tryckfrihetsförordningen blir en sådan sammanställning i ett statligt verk offentlig handling i och med att den är färdig. Följaktligen kan vem som helst komma upp och inte bara läsa den här offentliga handlingen utan också be att få en fotokopia mot betalning av kopieringskostnaden. Det var det som jag vid den här tidpunkten såg som ett oöverstigligt hinder, som måste utredas. Men problemet går att lösa. Alla problem går att lösa. Nu förstår jag bättre det herr Olsson i Järvsö sade om konsulter. Det är alltså bokföringskonsulten som får uppgiftslämnandet som ett tillläggsuppdrag. Herr Olsson menar inte att man har något aktiebolag Konsult-Konsult, som idkar blankettifyllning åt svenska företag, utan man vänder sig till en enskild revisionsbyrå eller någonting sådant. Det kan jag förstå.
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i själva debatten och inte heller förlänga den nämnvärt. Jag vill bara lämna en sakupplysning, föranledd av herr Wåågs uttalande om konsulterna. För det första är det, herr Wååg, vanligt och det blir allt vanligare att mindre företag måste anlita ej mindre konsulter än även bokföringsbyråer och även sina organisationer i ökande utsträckning för att klara uppgiftslämnandet. För det andra är det fullkomligt klart att det uppstår inte bara irritation utan både desperation och förtvivlan hos dem som blir övermäktigt belastade av den här bördan och som får extra utgifter och extra arbete. Jag kan slutligen, herr talman, inte inse varför det skulle bli någon fördröjning av utredningens resultat för att man lägger till ett par mycket välbefogade direktiv.
Herr talman! Jag tycker att debatten efter talarlistans slut något seglat i väg i fel riktning. Vi som före debattens början hade anmält vår önskan om att få ordet poängterade samtliga att det inte alls rör sig om ersättningar eller arvoden av mer betydande omfattning till de stora företagen. Dessa har personalavdelningar och statistikavdelningar med expertis av olika slag, och för dem är det inte något problem att lämna uppgifter, även om det kan vara ett omfattande arbete att ta fram sådana. Det poängterade jag också i mitt första inlägg. Vad jag däremot underströk särskilt var att det är ett problem för dem som driver t.ex. en mindre mekanisk verkstad med tre fyra anställda eller som driver ett jordbruk, ett konditori, en diversehandel eller liknande och kanske bara har familjemedlemmar eller någon enstaka anställd. För dem är det uppgiftslämnande som de nu är skyldiga att fullgöra mycket betungande, och det är många kvällar och många veckoslut som gått åt för sådant arbete, helt utan ersättning. Om vi lägger sådant arbete på dessa småföretag, får vi inte några nya sådana företag, och vi får inte heller behålla dem som vi har. Det är en utveckling som åtminstone folkpartiet beklagar starkt, eftersom vi vill ha en decentraliserad ekonomi, något som förutsätter att det finns arbetsutrymme för små och medelstora företag. Men vill man få dessa utrotade, skall man naturligtvis inte bry sig om att göra någon utredning om en rimlig kostnadsersättning för uppgiftslämnandet i små och medelstora företag.
Herr talman! Får jag bara anknyta till den sista delen av debatten och bekräfta att denna kostnadsaspekt är särskilt påtaglig för de allra minsta företagen. Det finns många organisationer i vårt land, och det finns en också för de minsta företagen. Dess medlemmar kallar sig själva för miniföretagare och representerar företag i storleksordningen 4-5 an ställda. De allra flesta av de företagen är nödsakade att anlita extern — Nr 7 hjälp för sin redovisning, och det innebär att alla nya sådana uppgifter medför en ökad kostnad för dem. Man har inom denna organisation räknat ut att ifyllandet av de blanketter och lämnandet av de uppgifter som myndigheterna infordrar kräver en insats per år motsvarande 17 000 — Företagens heltidssysselsatta personers arbete. uppgiftsoch Det är alltså ganska aktningsvärda arbetsprestationer som utförs och — uppbördsskyldighet som borde ersättas.
Herr talman! Debatten har under de sista minuterna svängt över från att tidigare ha varit en argumentation för hur man med avgifter skall kunna underlätta för företagen att fullgöra skyldigheten att lämna uppgifter till myndigheterna till att bli en manifestation till förmån för den lille företagaren.

Herr talman! Vi har haft en individuell beskattning sedan 1971, men trots detta har vi fortfarande kvar sambeskattning på stora områden. Sålunda sambeskattas fortfarande förmögenheter — det skall jag återkomma till vid behandlingen av skatteutskottets betänkande nr 8. Dessutom sambeskattas s.k. B-inkomster, dvs. inkomster av kapital och liknande, samt inkomst av jordbruk eller annan verksamhet som drivs i form av enskild firma. Det sistnämnda problemet, den s.k. faktiska sambeskattningen, kommer av allt att döma att lösas fr.o.m. nästa år, men när det gäller sambeskattningen av B-inkomster har ingenting gjorts trots att den av många uppfattas inte bara som orättvis utan också som ett markant undantag från synen på äkta makar som enskilda individer. Den här sambeskattningen innebär att makarnas B-inkomster läggs samman och beskattas ovanpå den högsta makeinkomsten. Därefter pro portioneras skatten på makarna i förhållande till deras B-inkomster. Särbeskatining sker i dessa fall endast då makarnas sammanlagda B-inkomster understiger 2000 kr. Man bör observera att den här sambeskattningen av B-inkomster inte drabbar bara äkta makar utan också sammanboende som har eller har haft gemensamma barn. Någon motivering för att äkta makar eller sammanboende föräldrar i åtskilliga fall drabbas av en hårdare beskattning än övriga inkomsttagare har aldrig lämnats.

1971 års skatteomläggning med sin enda skatteskala har i själva verket i många fall lett till en avsevärd skärpning av makars och jämställdas B-inkomstbeskattning i förhållande till övriga gruppers. Vad vi är ute efter är inte några omotiverade lättnader utan helt enkelt skatterättvisa. Jag skall, herr talman, ta ett exempel på hur sambeskattningen slår i dag i ett fall som inte alls är ovanligt. En man och en kvinna hade bott tillsammans under några år. Kvinnan hade deltidsarbete med en förvärvsinkomst på ungefär 15 000 kr. och dessutom en B-inkomst på 4 000 kr. När de sedan fick ett barn gemensamt sambeskattades de, och det innebar för B-inkomsternas del en fördubbling av skatten från 1 300 kr. till 2600 kr. Trots ökad försörjningsbörda växer alltså skattebelastningen också på B-inkomsten i sådana här fall. Det är väl ändå ganska lätt att förstå att parterna knappast uppfattar detta som ett utslag av en rättvis och likformig beskattning. Vi menar därför att det är hög tid att åstadkomma en övergång till en rättvisare beskattning också när det gäller makars och jämställdas B-inkomster. I avvaktan på en långsiktig lösning av den här frågan bör enligt vår mening en delreform kunna genomföras redan från nästa år. Som jag nämnde särbeskattas makars B-inkomster om de tillsammans understiger 2 000 kr. Överstiger de 2 000 kr. sambeskattas de däremot från allra första kronan, och det får i många fall mycket drastiska tröskeleffekter. Jag skall också här visa detta med ett exempel, som är räknat efter de skatteskalor och genomsnittsinkomster som kommer att gälla nästa år. Låt oss anta att hustrun i en familj deltidsarbetar och har en B-inkomst på knappt 2 000 kr. Den B-inkomsten särbeskattas om andra maken inte har någon B-inkomst. Skulle B-inkomsten i stället vara en hundralapp högre — alltså drygt 2000 kr. — skall den sambeskattas. Det innebär att skatten blir mer än fördubblad. En hundralapp mer i B-inkomst leder alltså i det här fallet till en skatteökning på 750 kr. — och då har jag tagit makar med genomsnittliga inkomster. Först om B-inkomsten överstiger 4 000 kr. — alltså fördubblas — får hustrun behålla lika mycket av den som när den uppgick till knappa 2000 kr. Naturligtvis kan inte detta betraktas som särskilt tillfredsställande. Det är vi heller inte ensamma om att mena. Dagen efter det att det här betänkandet justerades avreste skatteutskottet till Finland. Det visade sig där att man hade dragit lärdom av de svenska erfarenheterna och misstagen, när man i år tog ett principbeslut om en övergång till individuell beskattning också i Finland. För att undvika sådana drastiska tröskeleffekter som jag har givit ett exempel på hade man beslutat att makars B-inkomster, till den del de understeg 2 000 mark, alltid skulle särbeskattas. Det är precis den typen av lösning som vi anvisar i vår reservation.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

Herr talman! Som vi hört av fru Troedsson har de moderata ledamöterna i skatteutskottet avgett reservation under punkterna 2 och 3 i utskottets hemställan angående särbeskattning av B-inkomster. Under punkten 2 yrkar reservanterna att motion 1090 skall överlämnas till 1972 års skatteutredning för beaktande. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionsyrkandet med motivering att frågan om beskattning av makars B-inkomster kommer att prövas av 1972 års skatteutredning i dess fortsatta arbete. Såvitt jag kan förstå är reservanternas yrkande i detta avseende i det närmaste tillgodosett. Under punkten 3 begär reservanterna att ett lagförslag skyndsamt skall framläggas om att makars B-inkomster till den del de understiger 2 000 kr. alltid skall särbeskattas. Från utskottsmajoritetens sida har vi ej funnit någon anledning att gå utredningen i förväg med ett lagstiftningsyrkande i avvaktan på ett förslag från utredningen. I motsats till reservanterna kan jag ej finna att den här frågan är så akut att den måste ha förtur i förhållande till, som jag ser det, många andra mer angelägna reformer inom skattelagstiftningen. Jag har ej tänkt att i detalj gå in på problemställningar kring denna fråga, utan jag vill sluta med att säga att majoriteten av skatteutskottet vill veta vilka effekter moderaternas förslag kan få för den enskilde skattebetalaren och för staten innan vi rekommenderar en skyndsam lagstiftning om en generell skattesänkning av den här omfattningen. Med detta vill jag yrka bifall till skatteutskottets betänkande på alla punkter.
Herr talman! Det är riktigt att 1972 års skatteutredning skall ta upp frågan om inkomstoch förmögenhetsbeskattningen i alla dess aspekter. Men i direktiven finns inga påpekanden om att det behövs en översyn av de bestämmelser som reglerar beskattningen av B-inkomster. Jag tycker det hade varit önskvärt att utskottet ändå hade understrukit att de nuvarande bestämmelserna ingalunda är till fyllest utan att det är angeläget att skatteutredningen verkligen inriktar sig på att lösa dessa problem på ett sätt som kan uppfattas som tillfredsställande. Jag vill också påstå att en viktig förutsättning för en bättre skattemoral är att de enskilda skattebetalarna verkligen upplever skattebestämmelserna som rättvisa och korrekta. Vi menar därför att det av många skäl är mycket angeläget att vi snabbt får en förbättring när det gäller beskattningen av B-inkomster. Dessutom vill jag erinra om att statsminister Palme häromdagen menade att det var otillfredsställande att pengar som placeras på bank ofta blir föremål för en rent negativ avkastning. Ett sätt att i avvaktan på 1972 års skatteutredning någorlunda förbättra situationen skulle vara att just låta de 2 000 kronorna i B-inkomst utgöra så att säga ett grundbelopp i stället för, som nu, ett gränsbelopp.
Herr talman! Jag vill bara säga till fru Troedsson att det är en gammal tradition i skatteutskottet att om en utredning sitter och vi vet att den kommer att lägga fram ett förslag i ett ärende som den behandlar, så går vi inte gärna utredningen i förväg, utan vi avvaktar hellre för att se vilka konsekvenser förslaget kan få.
Herr talman! Vi har ändå menat att det hade varit önskvärt att skatteutskottet hade understrukit angelägenheten av att en förbättring sker i dessa avseenden. Det har man inte gjort.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1975/76:3 behandlas min motion 1975:430 angående automatisk justering av inkomsttaxering vid beslut i besvärsinstans om taxeringsvärde blivit ändrat vid överklagande. Vid fastighetstaxeringarna får fastighetsägarna i början av året i allmänhet preliminära uppgifter om taxeringsvärdena. Uppgifterna om de definitiva taxeringsvärdena i första instans skickas ut senare samma år. Om däremot taxeringen av en fastighet överklagas, dröjer det som regel ganska länge innan överinstanserna hinner meddela beslut. Det inträffar därför att en fastighetsägare vid minst ett deklarationstillfälle måste beräkna sin inkomst på grundval av ett fastighetstaxeringsvärde som är fastställt i första instans men därefter överklagat. Blir det då en värdeändring, måste ändring göras i inkomsttaxeringen. De som ekonomiskt berörs av detta är i första hand ägarna till enoch tvåfamiljsfastigheter, som kan lida rättsförluster om de inte har klart för sig att de måste anföra besvär och att besvärstiden är sex månader för den skattskyldige.

Om han inte anför besvär, så blir felet inte tillrättat. Det är i regel först när den skattskyldige får slutskattesedel för det aktuella året som han upptäcker felaktigheten, och då är det för sent. Min uppfattning är att sådan rättelse för fysisk person skulle göras automatiskt av berörda skattemyndigheter och inte vara beroende av ett formellt överklagande av inkomsttaxeringen. Riksskatteverket, RSV, som har haft min motion för yttrande, säger också att det är angeläget att undanröja varje risk för rättsförlust för den skattskyldige och finner därför att de synpunkter som jag framfört i och för sig är riktiga och bör övervägas. Men frågan bör, säger RSV, övervägas i ett större sammanhang.

Det kan dröja tills den tidpunkten kommer. Det föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande och jag har, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman! Som herr Fågelsbo själv påpekade är skatteutskottet liksom riksskatteverket ense med motionären om att det är angeläget att undanröja varje risk för rättsförlust. Riksskatteverket har emellertid i sitt yttrande påpekat att det även finns andra fall där det kan vara nödvändigt med ex officio-rättelse. Det har föranlett riksskatteverket att föreslå att frågan skall prövas i ett större sammanhang, och det är också vad skatteutskottet föreslagit. Det innebär att skatteutskottet förutsätter att man inom riksskatteverket ser över dessa frågor. Skatteutskottets ställningstagande innebär att vi avser att pröva frågan på nytt, och vi finner det angeläget.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

Herr talman! Mervärdelagens regler om skattskyldighet gäller endast om säljaren bedriver yrkesmässig verksamhet. Detta gör att det uppstår särskilda problem för de företag som köper in eller tar i utbyte begagnade varor. Eftersom säljaren i sådana fall endast undantagsvis är skattskyldig får köparen normalt ingen avdragsrätt men är ändå skyldig att betala full skatt vid försäljning av varan. Detta gäller såväl s.k. konsumtionskapitalvaror som konst och antikviteter. När det gäller de begagnade bilarna har frågan lösts på ett tillfredsställande sätt, nämligen så att begagnade bilar undantagits från beskattning samtidigt som skattebortfallet har kompenserats genom särskild accis på nya bilar. Också handeln med frimärken är numera befriad från moms. När det gäller handeln med konst och antikviteter är problemet däremot ingalunda löst. Tvärtom är förhållandena där särskilt besvärande. Det beror på att försäljning är momsbelagd om den sker genom antikhandeln men inte om den sker på offentlig auktion. Mervärdeskatteutredningen föreslog i ett år 1973 avlämnat betänkande att också auktionsförrättare skulle anses som skattskyldiga, men någon ändring kom inte till stånd, främst därför att följden skulle bli en beskattning också på auktion av personligt lösöre. De skäl som anförts för en neutralare utformning av mervärdeskatten vid försäljning av konst och antikviteter kvarstår och har enligt min mening ytterligare tilltagit i styrka, bl.a. genom följderna av att auktionsmonopolen numera helt upphävts. Den som har värdefullt inre lösöre att sälja tror sig naturligtvis kunna påräkna en betydligt bättre ersättning om han lämnar in föremålen till auktion än om han går till en antikhandlare — detta på grund av den bristande likformigheten vad momsskyldigheten beträffar. En allt större del av försäljningen av konst och antikviteter sker därför i dag på offentlig auktion, en allt mindre del genom den traditionella konstoch antikhandeln. Det här problemet accentueras ytterligare genom att den antikhandlare som förvärvar ett föremål på auktion går miste om sin rätt till avdrag för ingående skatt även i det fall att säljaren också yrkesmässigt handlar med konst och antikviteter. Antikhandeln belastas på detta sätt genomgående med hela momsen. Detta har inte bara lett till en alltmer ohållbar situation för den seriösa konstoch antikhandeln, utan det har också medfört att allmänhetens möjligheter till urval och jämförelser med sakkunnigt bistånd minskat. Inom EG har man funnit olika lösningar på motsvarande problem. I Holland är sålunda momsen på antikviteter endast en fjärdedel av den normala skattesatsen. I Västtyskland utgör momsen på konst och samlarobjekt 5,5 926 mot normalt 11 96. I England uttas normal mervärdeskatt men den beräknas inte på hela försäljningspriset utan bara på skillnaden mellan den skattskyldiges inköpspris och hans försäljningspris. Detta för att ta några exempel. Utskottet har behandlat samtliga de motioner som gäller handeln med begagnade varor mycket välvilligt. Utskottet anser det angeläget att finna en lösning på mervärdeskatteproblemen i dessa fall och hänvisar till att mervärdeskatteutredningen ämnar ta upp frågan till förnyad behandling. Herr talman! Jag har inget yrkande men har ansett det viktigt att understryka hur angeläget det är att vi får en snabb lösning på dessa problem, inte minst på konstoch antikhandelns område. Det är viktigt att lösningen kommer i så god tid att inte ytterligare nedläggningar tvingas fram inom branschen på grund av den olikformiga behandlingen av momsskyldigheten.

Herr talman! Prisstegringarna på dagligvaror fortsätter i skrämmande takt trots att vissa av dessa varor är prisstoppade. Från december 1974 till augusti i år steg livsmedelspriserna enligt konsumentprisindex med 11 96 och totala konsumentprisindex med 7,5 26. Räknat under ettårsperioden från augusti 1974 till augusti i år har livsmedlen blivit 15,6 96 dyrare och totalindex har ökat med 12,3 96. Denna utveckling måste bekämpas. Inflationen drabbar personer med låga löner och fasta inkomster, den drabbar småsparare men gynnar spekulanter och storbolag som kan höja sina vinster genom att pressa upp sina priser och minska värdet av sina fasta utgifter. Kampen mot prisstegringarna är därför en klassfråga. Den statliga politiken gentemot prisstegringarna är minst sagt kluven. Å ena sidan har vi ett begränsat prisstopp som skall vara ägnat att dämpa prisstegringarna. Dess verkningar begränsas dock av undantag. Å andra sidan har vi statens underbalansering av driftbudgeten och den växande statsskulden. Och vi har de indirekta skatterna som direkt och påtagbart driver upp priserna. Mervärdeskatten på livsmedel är särskilt betungande. Livsmedelspriserna är de priser som stiger snabbast av konsumentpriserna. Livsmedel är en nödvändighetsvara som ingen kan leva utan. Mervärdeskatten som utgår med en viss procent av priset får prisstegringstakten att öka alldeles särskilt. Eftersom livsmedelsposten upptar en större andel av den fattiges inkomster än av den rikes verkar livsmedelsmomsen som en regressiv skatt: den som har en liten inkomst får betala en större procent i matmoms än den som har en hög inkomst. Människor med låga inkomster, människor med tunga arbeten som kräver mycket mat, familjer med flera barn och många munnar att mätta bestraffas skattemässigt genom matmomsen. Ökade hyror och andra fasta avgifter, exempelvis för barntillsynen, minskar ytterligare utrymmet för matinköp. Vänsterpartiet kommunisternas återkommande krav på ”bort med moms på maten” beror bl.a. på att hushållspengarna i allt fler hushåll har blivit en minskande restpost. Eftersom man inte kan ha en bestämd summa avdelad för hushållsutgifterna krävs det att matkontot skall vara som ett dragspel — det skall gå att tänja och krympa. Men det går inte att pressa hushållsutgifterna hur mycket som helst. Det märks när priserna går upp. Resultatet blir att matstandarden blir sämre, vilket ur hälsosynpunkt inte är försvarbart. De tekniska svårigheter som man brukar hänvisa till när frågan om matmomsens avskaffande reses föreligger inte i den omfattningen att eventuella administrativa problem får utgöra hinder för ett avskaffande. Det finns i dag andra momsbefriade varor, t.ex. investeringsvarorna. Och dessutom förekommer i en rad kapitalistiska stater differentierad mervärdeskatt. Utskottet anför här att EG:s skatteexperter är för en enhetlig skattesats på alla varor. Utskottet hänvisar öppet till detta och det heter i betänkandet: ”Harmoniseringssträvandena inom EG går enligt rapporten f. n. ut på att begränsa de nuvarande differentieringarna.” Detta kan inte godtas som ett hållbart argument. Sveriges skattesystem bör väl utformas utan sidoblickar på om man i EG ändrar eller ämnar ändra skattesystemet. Vi är inte anslutna till EG och bör ställa oss utanför EG:s harmoniseringssträvanden — i synnerhet om dessa skulle gå ut på så påtagbart mot folkflertalet riktade åtgärder som en höjning av mervärdeskatten på livsmedel i nivå med andra, högre beskattade varor. Vår hänvisning till att andra kapitalistiska stater har en differentierad moms får inte tydas så att vi tycker att deras skattesystem är föredömliga eller att vi anser att Sverige borde anpassa sin skattepolitik till reaktionära strömningar i exempelvis EG-länderna. Vi hänvisar endast till att differentierad mervärdeskatt förekommer i andra länder för att visa att det är ett möjligt system, som vi borde kunna klara av även i vårt land. Vi kan se det som en liten framgång för vårt partis ihärdiga kamp mot momsen på livsmedel att de fördelningspolitiska effekterna av en differentiering av mervärdeskatten till förmån för livsmedel studeras. Men detta är självfallet inte tillräckligt. Det gäller i stället för utredningen, såsom vi föreslagit, att med förtur behandla frågan om ett slopande av mervärdeskatten på maten, så att denna reform snabbt kan gå i verkställighet. Pengar till denna reform kan man erhålla genom en skärpt beskattning av bolagen och av de stora förmögenheterna och genom inskränkningar i bolagens avdragsrättigheter och andra skattesmitarhål. De svenska kapitalägarna är i jämförelse med förhållandena i andra länder unikt gynnade i skattemässigt hänseende. Staten fungerar i stor utsträckning som en omfördelare från de arbetande till kapitalägarna, som svarar för en allt mindre del av skatteinkomsterna, en omfördelning som inte får skymmas av den omfördelning staten också gör mellan olika inkomstskikt bland lönearbetare, pensionärer, sjuka och barnfamiljer. Inkomstöverföringar från arbete till kapital är ett stöd för kapitalägarnas profitjakt på de arbetandes bekostnad. En skärpt bolagsbeskattning, skärpta avskrivningsregler osv. är ett rättvisekrav som vänsterpartiet kommunisterna ställt vid flera tillfällen. Ett slopande av matmomsen måste få sin finansiering genom ökad beskattning av kapitalet. Genom en sådan finansiering tar man även bort den effekten att de rika i kronor och ören skulle tjäna mera på ett slopande av matmomsen, eftersom de kan äta dyrare mat, ett argument som ofta förts fram av motståndare till slopandet av matmomsen. En sådan finansiering skulle skärpa den viktiga inkomstomfördelande effekten av ett slopande av matmomsen, en reform som i alla avseenden gynnar folk med små inkomster och tillgångar och drabbar de besuttna. Detta är en mycket viktig del i en demokratisk skattepolitik här i landet. Herr talman! Med hänvisning till det sagda ber jag att få yrka bifall till motionen 1975:1050 av herr Hermansson m.fl., innebärande att 1972 års skatteutredning ges tilläggsdirektiv att med förtur behandla frågan om slopande av mervärdeskatten på livsmedel och om skärpning av beskattningen av kapitalet samt att förslag härom snarast skall föreläggas riksdagen.

Herr talman! Låg mig börja med att på en punkt instämma med fru Nordlander, nämligen när hon påstår att inflationen är ett av denna tids största gissel. På den punkten är vi alltså helt överens. Kan vi bekämpa inflationen har vi gjort en Gudi behaglig gärning och kanske litet mer. Men sedan är jag inte säker på att jag är överens med fru Nordlander om så värst mycket mer. Fru Nordlander menar att vi skall ta bort matmomsen, därför att just denna form av mervärdeskatt belastar de små inkomsttagarna mest. Jag är inte säker på att själva borttagandet av mer värdeskatt skulle gynna de små inkomsttagarna mest. Jag är ganska övertygad om att det, när skatteutredningen en gång lägger fram sina siffror, kommer att visa sig att ett borttagande av mervärdeskatten på mat ger de stora inkomsttagarna en oerhört mycket större lättnad än de små inkomsttagarna får. Jag är medveten om att fru Nordlander har uppfattat detta. Hon föreslår att man för att ta in de pengar som här kommer att fattas för staten —- av storleken 5 miljarder kronor — måste tillgripa kapitalskatter och andra former av skatter, som då kan läggas på de människor som har de högsta inkomsterna. Vi har i dag en lindrig företagsbeskattning, om man räknar in avskrivningsregler o. d. Men när det gäller utdelad vinst och man räknar samman aktiebolagsskatten och skatten på den utdelade vinsten, har vi en av Europas högsta skatter. Där finns alltså inte mycket mer att hämta, utan vi måste då se till konsolideringsgraden hos företagen. Den konsolideringsgraden utreds av företagsskatteutredningen. Riksdagen har åtskilliga gånger tagit ställning mot det förslag som fru Nordlander här lägger fram. Det finns alltså inga möjligheter att genomföra det. Fru Nordlander har inte kunnat påvisa någon för riksdagen acceptabel väg att kompensera det skattebortfall som det blir fråga om. Ett bättre sätt att klara matpriserna är den metod som man har börjat använda i Sverige, nämligen att subventionera baslivsmedlen. Man har även försökt med prisstopp tillsammans med subventionering av de tunga baslivsmedlen. Detta innebär att man kan subventionera där subventioner bäst behövs. Man kan alltså differentiera inom skattesystemets ram just de baslivsmedel som används av de breda folklagren. Man behöver inte hjälpa beträffande andra matvaror som inte är så nödvändiga. Den vägen finns alltså att gå. I dag har vi på detta sätt tagit bort hela mervärdeskatten på alla baslivsmedel. Ungefär lika mycket pengar som vi i dag får in i mervärdeskatt på baslivsmedel ger vi ut i subventioner till dem. Vi har alltså redan i dag genomfört ett borttagande av mervärdeskatt på baslivsmedel, vilket jag tycker är en väg att fortsätta på. Det är mycket bättre än att direkt minska mervärdeskatten, för då får vi ett system som uppammar skatteflykt och en väldigt besvärlig administration över huvud taget. När fru Nordlander i dag säger att detta system tillämpas i andra länder, går skatteutskottet med på detta. Men alla andra länders skatteexpertis är enig om att det är ett tokigt system. Man skulle helst vilja ha en enhetlig skatt. EG:s skatteexperter är helt på det klara med att om man kunde få ett enhetligt skatteuttag av mervärdeskatt vore det mycket bättre än dagens differentierade uttag. 1972 års skatteutredning har haft till uppgift att se på de fördelningspolitiska effekterna av dagens skattesystem. Utredningen har även haft möjlighet att föreslå en differentiering av mervärdeskatten till förmån för livsmedel. Utskottet tycker därför inte att det finns någon anledning att i dag ta upp denna fråga, i varje fall inte till förtursbehandling, då utredningen har aviserat att den mycket snart kommer att lämna sitt slutbetänkande. Om utskottet skulle avge ett omdöme i dag, så tror jag att jag har tolkat det rätt när jag säger att den inslagna vägen är den bästa och att en differentiering inom matområdet kommer att medföra mycket större administrativa svårigheter. Vi vill emellertid avvakta utredningen på den här punkten. Sedan skulle jag vilja ställa en fråga till fru Nordlander. Jag tyckte att hon sade att vi i dag har momsbefriade investeringsvaror. Kan jag få reda på vilka det är i så fall? Eller hörde jag fel? Till fru Troedsson vill jag säga att alla i utskottet medger att handeln med begagnade varor är ett av mervärdeskattens svåraste problem. Detta gäller inte minst auktionsförsäljning. Utskottet är likaså medvetet om att konkurrensläget blir snedvridet, speciellt kanske i den bransch som fru Troedsson har nämnt men också i många andra branscher. Det finns avvägningsproblem också i andra sammanhang, exempelvis ateljéförsäljningar av konst o. d., avgränsningen konst — konsthantverk, osv. Överallt har vi att göra avgränsningar som ibland är mycket svåra. Under årens lopp har vi flyttat gränserna för vilka som skall betala mervärdeskatt och vilka som inte skall göra det, liksom gränserna för vilka som har avdragsrätt för ingående mervärdeskatt. Jag tror inte att de här flyttningarna av gränserna och de ändringar som har genomförts innebär att några problem har lösts slutgiltigt. Men huvudprincipen för mervärdeskatten kvarstår ändå, och den tycker jag är den riktiga: vi skall begränsa mervärdeskatten till att gälla dem som bedriver yrkesmässig verksamhet. Jag tror att vi skall undanta från mervärdeskatten, vilket vi också har gjort, privat försäljning människor emellan av en eller annan vara, exempelvis av det egna lösöret. Auktionsförrättningarna handlar till ca 90 96 om sådant privat lösöre, och därför tror jag inte att skattebeläggning av auktioner är en lämplig åtgärd. Jag tror heller inte att de som handlar yrkesmässigt med antikviteter, som är momsbelagda, skulle vara hjälpta av att få rätt till avdrag för ingående moms -— jag tyckte att fru Troedsson var inne på en sådan linje — för de har ju aldrig erlagt någon ingående moms. Utskottet är alltså medvetet om att problem föreligger, och man är från utskottets sida angelägen om att finna en lösning. Men då mervärdeskatteutredningen fortsätter sitt arbete och också tar upp dessa spörsmål en gång till, vill utskottet avvakta och se om något nytt förslag som är acceptabelt kan komma fram från utredningen. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 4.
Herr talman! Progressiviteten i skattesystemet fungerar inte särskilt bra i dag. Det fordras en ganska stor inkomst för att statsskatten skall bli större än kommunalskatten, och det medverkar till besvärligheterna för låginkomsttagarna. När det gäller förmögenhetsfördelningen kan vi väl ändå inte komma ifrån att antalet personer som behärskar vår produktion ständigt krymper och att förmögenheterna samlas på allt färre händer. Vad subventionerna beträffar vill jag säga att vi är positiva till dem och tar dem som en delframgång för våra ihärdiga krav på billigare baslivsmedel. Ofta talas det om den fria konkurrensen, men vi måste fråga oss: Var finns den någonstans i dag? Monopol bildas på allt fler områden, också på livsmedelssidan. Även om burkar har olika firmamärken tillverkas de ofta inom ett monopolföretag. Inte minst jordbrukarna har monopol på tillverkningen av livsmedel — i Sverige har 2 26 av svenskarna monopol på den. Det är helt klart att det också påverkar prissättningen — det är svårt med kontroll av priser. Det krävs en oerhörd satsning på priskontrollen för att den skall fungera. När priserna höjs ökar också handelsmarginalerna procentuellt lika mycket. Man skall ha sin marginal, oavsett hur höga priserna är. Det är många olika faktorer som påverkar priserna negativt och medverkar till att dagligvarorna blir så dyra. När det gäller momsfria varor har industrin rätt till avdrag för maskiner och verktyg och andra varor som behövs i produktionen. Expressen har ju de senaste veckorna haft en serie artiklar just om höjningen av priserna på våra dagligvaror, där man konstaterat att matkontot för en månad för en familj på två vuxna och två barn i åldern fem till tio år hittills i år har stigit med ca 150 kr. Det är klart att en sådan utveckling inte kan fortsätta, får då blir det helt omöjligt för familjerna. Det behövs i dag en ganska hög inkomst för att de över huvud taget skall klara sin budget.
Herr talman! Det är självklart att industrin har avdragsrätt för ingående moms på de investeringar man gör. Det har alla skattskyldiga. Men vilken icke skattskyldig har avdragsrätt för momsen på investeringsvaror? Det var bara det jag var ute efter. Även jordbrukare och alla som över huvud taget driver en rörelse och som är skyldiga att betala mervärdeskatt har avdragsrätt för ingående moms. Där finns inget speciellt undantag för industrin. Sedan förstår jag inte riktigt sammanhanget med att jordbrukarna i dag skulle behärska livsmedelsnäringen så helt. Det kanske de gör — det vill jag inte ta ställning till. Men i vad mån det skall bli bättre av att vi sänker momsen, begriper jag inte. Det blir bara så att den där oskäliga vinsten blir det givetvis ingen moms på. Men själva sakfrågan kan vi ju inte ändra på något sätt genom att vi tar bort mervärdeskatten på livsmedel.

Herr talman! Bara några ord i anslutning till min motion nr 11 som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande. Jag har i denna motion tagit upp skyldigheten att redovisa mervärdeskatt och hemställt om att gränsen för redovisningsskyldighet skall höjas från 10 000 kr. till 15 000 kr. En sådan höjning skulle bl.a. innebära en arbetsbesparing för mervärdeskattemyndigheterna, och därmed skulle ökade resurser ställas till förfogande för kontroll och granskning av övriga skattskyldiga. Statsverket skulle med andra ord säkerligen erhålla en vinst genom ett dylikt beslut. Men, herr talman, då frågan nu kommer att prövas i mervärdeskatteutredningen har jag ingen anledning att yrka bifall till min motion utan förväntar att nämnda utredning kommer att bedöma frågan om en höjning av den nedre gränsen för redovisningsskyldighet för mervärdeskatt.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 7 behandlas motionen 1053 av herr Hermansson m.fl. angående befrielse för kommuner och landsting från skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift. I dagarna och under innevarande månad sammanträder kommuner och landsting under mycket pressande ekonomiska förhållanden. Kommunernas ekonomi och den kommunala utdebiteringen tillhör de problem som alltmer tränger fram i debatten. Det är naturligt eftersom kommunalskatten utgör en tung börda för de flesta inkomsttagare. Särskilt kännbar är som bekant kommunalskatten för lågoch medelinkomsttagarna. Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen överstiger f. n. 25 kr. För nästa år torde genomsnittet överstiga 26 kr. eftersom kommuner och landsting i flertalet fall höjer skatten ytterligare. Detta innebär ökade skattebördor för de flesta innevånare här i landet. Därutöver pressas taxor och avgifter i höjden, vilket medför ytterligare bördor på kommunernas innevånare. Försöken att hålla tillbaka de kommunala skattehöjningarna under några år, som skulle bli följden av överenskommelsen mellan staten och Kommunförbundet, löste inte de bakomliggande problemen utan medförde i stället försämrad service och ett uppdämt reformbehov. Det har resulterat i eftersläpningar i fråga om barntillsynen och åldringsvården. Kultursektorn har försummats och vårdkrisen mer eller mindre permanentats. Från vårt partis sida har vi under många år påtalat detta orimliga läge och den ekonomiska situation som kommunerna har hamnat i. Vi har i motioner, dels här i riksdagen, dels i de kommunala församlingarna, krävt en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Vi har bl.a. ställt kravet om ett statligt övertagande av personalkostnaderna för barnstugorna, ett statligt grundbidrag för pensionärernas bostadstillägg samt befrielse för kommuner och landsting från skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgift. Vi anser att särskilt starka skäl föreligger för att befria kommuner och landsting från att erlägga arbetsgivaravgift. Detta krav har vi rest tidigare och vi upprepar det i den nu aktuella motionen. Jag vill säga att detta krav har fått ökad betydelse i takt med omläggningen av skattepolitiken. I utskottsbetänkandet hänvisas till tidigare argument och skäl för avslag på vår motion. Man hänvisar till att den kommunalekonomiska utredningen pågår och inte bör föregripas. Man säger att staten skulle få ett kraftigt bortfall av inkomster. Man säger också att det i princip inte är felaktigt att kommuner och landsting arbetar efter samma lönemässiga förutsättningar som samhället i övrigt. Det finns skäl att påpeka att det föreligger en avgörande skillnad mellan kommuner och landsting som arbetsgivare och privata arbetsgivare. Hur exempelvis får kommunerna skaffa pengar till sina avgifter? Jo, man har endast den utvägen att använda kommunalskatter och taxor för att skaffa fram pengar till arbetsgivaravgifterna. Den privata arbetsgivaren däremot kalkylerar in sina avgiftsbetalningar i prissättningen och har dessutom avdragsmöjligheter som kommuner och landsting saknar. Man kan följaktligen inte tala om en särställning för kommunerna i detta avseende om man befriar dem från arbetsgivaravgifter. De har redan en annan ställning i detta avseende på arbetsmarknaden än privata arbetsgivare som bedriver sin verksamhet på profitbas. Argumentet om att man måste avvakta den kommunalekonomiska utredningens resultat, innan man kan ta ställning, är heller inte hållbart. Enligt vår mening är det både möjligt och nödvändigt att omedelbart vidta åtgärder i syfte att uppnå ekonomiska lättnader för kommuner och landsting, och detta utan att någon utredning behöver avvaktas eller ens utföras. Man kan mycket väl, om viljan därtill finns, lyfta ut några frågor där staten kan lätta trycket på kommunerna. En sådan fråga är otvivelaktigt arbetsgivaravgiften. Arbetsgivaravgiften är ingen liten utgiftspost för kommuner och landsting. Enligt uppgifter, som riksdagens upplysningstjänst har plockat fram i dag på förmiddagen, betalar kommuner och landsting innevarande år 810 milj.kr. till statskassan i arbetsgivaravgifter. Beräkningen baseras på 1975 års lönenivå. Det skulle räcka till rätt många barndaghem. Det skulle vara ett gott bidrag för kommunerna till att ta itu med eftersatta reformer och förbättra servicen för kommunernas innevånare, om de befriades från att betala dessa 810 milj.kr. till statskassan i arbetsgivaravgifter. Det är alltså ganska stora belopp det rör sig om och som nu måste tas ut genom kommunalskatterna, som i så hög grad drabbar lågoch medelinkomsttagare. Detta medverkar i sin tur heller inte till någon speciellt förmånlig jämlikhetsprofil i skattepolitiken. Om man vill uppnå större rättvisa i beskattningen måste det följaktligen vara riktigt att bedriva en politik som motverkar kommunala skattehöjningar. Den enda lösningen är att övervältringen av kostnader på kommunerna upphör och att staten i stället tar på sig en del av kommunernas utgifter. Ett steg i den riktningen har nu riksdagen möjlighet att ta genom att befria kommuner och landsting från att erlägga arbetsgivaravgift. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1053, som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! Den föregående talaren har ju noterat vilka konsekvenser arbetsgivaravgifterna har för kommuner och landsting. Jag skulle några minuter vilja stanna inför den problematik avgifterna innebär för svenskt näringsliv, specielit vissa s.k. arbetsintensiva branscher. Den svenska konjunkturen är som bekant på väg nedåt. Bytesbalansunderskottet ökar och vi förlorar mark till våra viktigaste handelspartners. Arbetslösheten, som vi i ganska stor utsträckning har förskonats ifrån, visar nu tendenser att öka, och vinterns siffror torde knappast bli någon angenäm läsning. Därför erfordras kraftåtgärder för att vända denna trend. Visserligen är vi beroende av den konjunktur som råder i omvärlden, men till en del kan vi påverka vår egen situation. Vad vi kan göra för att öka företagens investeringar i maskiner, byggnader och forskning är en hel del. Vidare måste vi se till att våra svenska varor inte ökar mer i pris än motsvarande varor från våra viktigaste konkurrenter. För detta har både regeringen och arbetsmarknadens parter ett mycket stort ansvar. För 1975 och 1976 beräknas lönekostnaderna för företagen stiga med mellan 30 och 45 96, inräknat företagens sociala kostnader. I år ökar arbetsgivaravgifterna med 4,2 96 och under 1976 med 3,9 96. Under de två senaste lönerörelserna har som bekant politiska uppgörelser slutits för att som det sägs ”bana vägen för löneavtal mellan arbetsmarknadens parter”. Detta har också inneburit att skatteskalorna sänkts för lågoch mellaninkomsttagare samtidigt som staten kompenserat sig genom höjningar av arbetsgivaravgifter. Det har hetat att löntagarorganisationerna skulle beakta dessa höjningar av arbetsgivaravgifterna i löneförhandlingarna med arbetsgivarna. Om så verkligen är fallet torde vara ytterst tvivelaktigt. Det finns, såvitt jag kan förstå, två faktorer som talar emot detta. För det första kostade den senaste lönerörelsen arbetsgivarna 20-25 926 förutom de sociala kostnaderna. För det andra: De vilda strejkerna har ökat i en takt som aldrig tidigare skådats. Vi har tidigare i det här landet, med rätta, berömt oss av att ha en stabil arbetsmarknad med ett fåtal strejker. Det har varit en styrka för oss, inte minst när vi har gått ut till utlandet och offererat våra varor — med hänsyn till leveranstider och mycket annat. Bara under första halvåret i år förekom 134 strejker med sammanlagt 17 600 deltagare. Totalt gick 319 000 arbetsdagar förlorade. 90 96 av dessa strejker var orsakade av lönefrågor. Den uppåtgående trenden för de vilda strejkerna fortsätter tyvärr även under andra halvåret, och vi har under de senaste av dessa dagar kunnat göra en hel del iakttagelser i den vägen. De många och höga arbetsgivaravgifterna kommer lätt i skymundan i avtalstider, då generella tillägg och låglönesatsningar drar till sig ett mer direkt intresse hos allmänheten. För företagen, som skall täcka in kostnaderna, utgör dock avgifterna ett mycket stort bekymmer. Herr talman! Vi måste återgå till en ordning här i landet där exportindustrin får vara löneledare och där arbetsmarknadens parter själva sluter sina avtal utan inblandning från statsmakterna. Det har också uttalats från en hel del löntagarorganisationer att detta vore den lämpligaste metoden. Regeringens uppgift är att åstadkomma ett skattesystem som gör det möjligt för normala inkomsttagare att uppnå en standardökning utan att behöva begära 30-40 26 löneförhöjning på två år, som nu har skett.

Detsamma tror jag att man kan säga om ökningarna av de sociala avgifterna, som under 1975 och 1976 ersätter en höjning av den allmänna arbetsgivaravgiften. Det är därför som vi med stor glädje konstaterar att företagsskatteberedningen i enlighet med sina direktiv genomför undersökningar om verkningarna av arbetsgivaravgifter. Inte minst viktiga är, tycker vi, de tilläggsdirektiv som företagsskatteberedningen fått, nämligen att utreda frågan om en differentiering av den allmänna arbetsgivaravgiften även efter andra grunder än rent regionala. Herr talman! Vi har här i landet numera världens högsta arbetskraftskostnader. Vi har t.o.m. gått om Amerikas förenta stater, som tidigare har lett den ligan. Detta innebär naturligtvis väldiga svårigheter i konkurrensen med omvärlden. Ingen kan bortse från det förhållandet. Hittills har vi lyckats klara oss ganska bra. Vi har skickliga medarbetare i företagen över hela linjen, vi har en rationell produktion. Vi har — det vill jag gärna säga — goda avskrivningsmöjligheter och vi har, som jag nyss nämnde, haft en lugn arbetsmarknad. Konkurrensen hårdnar emellertid. Inte minst vi som arbetar på export och som skall sälja svenska varor på många olika marknader ser den hårdnande konkurrensen och att vi får allt svårare att klara oss. Det gäller särskilt de branscher som är vad vi brukar kalla sysselsättningsintensiva. Varje statlig utredning som kommer med förslag till för samhället kostnadsökande åtgärder — och det gör ju en hel del utredningar — har under senare år angivit att reformen skall finansieras via höjda arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgiften tycks för somliga, herr talman, vara den källa som aldrig sinar. Trots att företagsskatteberedningen nu har hela frågan om arbetsgivaravgifternas inverkan på företagen och samhället i övrigt under utredning föreslås under tiden ändå nya höjningar av arbetsgivaravgiften. Arbetskraftskostnadsökningen förefaller att för 1977 bli mycket stark. Förutom de hittills intecknade ökade arbetsgivaravgifterna på ca 2,5 procentenheter drar en femte semestervecka ungefär samma kostnad, dvs. 2,5 96. Till detta kommer en aviserad skatteomläggning för 1977 som kan innebära höjda arbetsgivaravgifter på omkring 3,5 procentenheter. Om man utgår från de premisserna, som förefaller ganska sannolika, skulle alltså 8,5 procentenheter vara intecknade och ligga i botten som kostnadsökning innan avtalsförhandlingarna ens tagit sin början för samma år. Eftersom löntagarorganisationernas förhandlare måste göra skäl för sin verksamhet kan den totala kostnadsökningen 1977 med lätthet komma att överstiga årets rekordhöga ökning. Då det verkliga utrymmet för löneoch kostnadsstegringar med hänsyn till den produktivitet vi har torde ligga på omkring 7-10 96 per år inses lätt att resultatet blir fortsatta stora prisstegringar. Herr talman! Låt mig avslutningsvis också konstatera att Sverige möter lågkonjunkturen 1976 — alla är väl överens om att vi i dag åtminstone i de flesta branscher har en sådan — med en höjning av arbetsgivaravgifterna på 3,9 26. Det osäkra året 1977, som jag nyss något har tangerat, möter man med troligen 8,5 96 avgiftshöjning. Att föra en sådan politik kan inte vara rätta sättet att öka produktionen och sysselsättningen.

Svaret tycker jag är obetingat ja. Dels har den allmänna arbetsgivaravgiften ingen koppling till ett socialt åtagande utan utgör rätt och slätt en skatt på utbetald lön — det gäller således den allmänna arbetsgivaravgiften — dels har, det vill jag bestämt understryka, den allmänna arbetsgivaravgiften en psykologisk verkan i och med att skatten drabbar företag med hög sysselsättningsgrad och ofta i utsatta branscher. Arbetskraftsintensiva företag blir i dag — det är ett hårt uttryck, herr talman, men det är befogat att använda det — föremål för en straffbeskattning. Detta sker trots att dessa företag redan dessförinnan sitter i ett utsatt läge. Statsmakterna vet också att så är förhållandet. De tillgriper vissa medel, bl.a. branschstöd, för att försöka lindra företagens situation, och det tycker jag i och för sig är riktigt. Men samtidigt borde statsmakterna inse att man exempelvis genom en lättnad i den allmänna arbetsgivaravgiften kunde uppnå en ännu bättre effekt. Med ledning av det anförda vill jag sammanfattningsvis framhålla följande. Målet måste vara att den allmänna arbetsgivaravgiften avskaffas. Det kan dock knappast göras på en gång, utan det får väl ske successivt. En lämplig åtgärd under konjunktursvackan 1976 vore att sänka arbetsgivaravgiften. En sänkning av denna ökar inte vår import, utan den har i stället, såsom alla säkerligen vet, en inflationsdämpande effekt, och de svenska företagen får också ett bättre utgångsläge i förhållande till sina utländska konkurrenter. Herr talman! På grund av att det finns en arbetande utredning, som jag tycker verkar vara positiv, skall jag i dag inte framställa några direkta yrkanden, även om det med hänsyn till vad jag har sagt skulle ha funnits goda skäl för att göra så. Låt mig bara allra sist konstatera att det i dagens mycket kärva konjunkturläge krävs att vi stärker exportföretagens och den importkonkurrerande hemmaindustrins positioner. Vi bör komma ihåg att det välstånd som vi byggt upp i det här landet är synnerligen starkt beroende på att vi kan föra en aktiv exportpolitik och sälja våra varor i konkurrens med andra länders industrier runt om i världen. Därför är det också angeläget att det sker en förbättring, inte minst med hänsyn till vår bytesbalans. En lämplig åtgärd, herr talman, är att under 1976 inte vidta någon höjning av arbetsgivaravgifterna. Med denna goda önskan vill jag nu sluta mitt anförande.

Herr talman! Får jag börja med att från talarstolen instämma i herr Hovhammars inlägg; jag delar i sak den uppfattning han där deklarerade. Men det var inte därför jag hade antecknat mig på talarlistan, utan det var för att något beröra den fråga som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 7 i vad gäller arbetsgivaravgiften för ideella och kristna organisationer. Jag har i en motion i början av det här året — i januari månad — hemställt att riksdagen skulle hos regeringen begära förslag om ett slopande av arbetsgivaravgiften för nämnda organisationer. Som bekant har denna fråga varit uppe till behandling i riksdagen många gånger tidigare. I fjol —- alltså 1974 — reserverade sig de borgerliga ledamöterna i skatteutskottet till förmån för liknande motioner med i stort sett likartade yrkanden. I år har samma ledamöter nöjt sig med ett särskilt yttrande. Varför?

Man tycks tro att kanslihuset vet bäst hur och i vilken omfattning verksamheter av den art som brukar rubriceras som ideell och kristen verksamhet skall erhålla samhällsstöd.

Jag skulle också tro att man inom regeringspartiet är väl medveten om att det bland de ideella och kristna organisationerna råder en irritation över skyldigheten att inleverera löneskatt till staten för de personer som de har anställda. Dessa organisationer utför ett värdefullt arbete i samhället — ett arbete som till allra största delen finansieras genom insamlade medel. Arbetsgivaravgiften innebär ekonomiska påfrestningar för organisationerna och de fria samfunden. Naturligtvis vore det bättre, om de fick använda pengarna för sitt humanitära arbete. Hur som helst, herr talman, upplever jag en känsla av tillfredsställelse över att utskottet uttalat sig så positivt om förslaget i stort, och jag motser med förväntan en uppföljning av de riktlinjer som uppdragits i utskottets betänkande. Herr talman! Jag har givetvis icke något yrkande.

Herr talman! Jag skall inte ingå i någon längre polemik med herr Fridolfsson om den sinnesändring som han tror sig ha upptäckt hos de socialdemokratiska ledamöterna, och jag skall inte göra honom vare sig besviken eller glad. Utskottet skall förutsättningslöst pröva frågan om arbetsgivaravgifter för ideella organisationer i fortsättningen — det är vad som står i betänkandet. Sedan tycker jag inte att man skall lägga ner mera arbete på att analysera det. Låt mig bara föra fram en hädisk tanke: Arbetsgivaravgiften har ju hitintills sagts vara en avlösning av skattesänkning och löner. Om vi nu återför det hela i de gamla gängorna, om vi höjer statsskatten med lika mycket som arbetsgivaravgiften kostar och om frikyrkoförsamlingar och andra ideella organisationer tvingas höja sina löner av det skälet, då har vi återgått till det gamla vanliga och arbetsgivaravgiften är borta —- men vem har tjänat på det? Det vet man inte. andra ideella organisationer tvingas höja sina löner av det skälet, då har vi återgått till det gamla vanliga och arbetsgivaravgiften är borta — men vem har tjänat på det? Det vet man inte. Med det här vill jag säga att vi inte är riktigt på det klara med vem det är som i dag betalar arbetsgivaravgiften. Ännu har vi ändå upprätthållit filosofin att arbetstagarorganisationerna skulle ha tagit ut arbetsgivaravgiften i form av högre löner, om de inte hade fått den här skattesänkningen, som i sin tur finansieras med arbetsgivaravgiften. Det är alltså fråga om en omläggning. Huruvida den filosofin är felaktig eller riktig — herr Hovhammar menar att den är felaktig, att man har tagit ut ännu mera — lämnar jag därhän. Det är sådana saker som företagsskatteberedningen i dag håller på att syssla med. Det skulle vara mycket frestande att gå in i en stor ekonomisk debatt med herr Hovhammar. På en punkt kan jag hålla med honom. Det här landet är så oerhört beroende av sin export, av en någorlunda rimlig handelsbalans och bytesbalans, att vi måste ha all uppmärksamhet på den punkten. Därvidlag är vi absolut överens. Men frågan är hur det skall gå till. Jag möter i dag överallt, var jag än går fram, frågan hur det nya skattesystemet skall se ut. Alla grupper i detta land pratar nu om ett nytt skattesystem. Om jag här börjar analysera vad man menar med ett nytt skattesystem, så skulle jag vilja påstå att alla de grupper som jag möter tror att det är fråga om skattelättnad. Herr Hovhammar var ute efter att få bort arbetsgivaravgifterna och andra avgifter — också en del av de sociala avgifterna, antar jag —- på företagen så att det blir en skattelättnad den vägen. Många vill ha bort den progressiva beskattningen och anser att inkomstbeskattningen är på tok för hög och drabbar alldeles för hårt. Herr Pettersson i Västerås ansåg att vi i dag skulle ta bort arbetsgivaravgiften för kommunerna, 810 milj.kr., som drabbar dem alldeles för hårt. Det skulle sänka skatten med en viss summa, inte så dålig, för all del, men förmodligen inte så mycket som kommunerna vill. Kommunernas krav i dag är att staten skall lyfta av kostnader för kommunerna — alltså ersätta dem med statliga bidrag — på 8 å 10 miljarder kr. för att man skall komma ned till en någorlunda rimlig utdebitering. Alla dessa krav kan vara berättigade. Men då är min nästa fråga: Vem skall betala skatten? Kan någon människa i den här salen tala om för mig vem som skall betala samhällets utgifter? Det har ännu aldrig någon gjort. Det går alltså enligt min uppfattning icke att ständigt yrka på nya utgifter — och inte heller herr Hovhammar håller igen därvidlag. Han vill ha hjälp till vissa branscher, hjälp till viss marknadsföring och hjälp till mycket annat. Vi underbalanserar budgeten f. n. med 12-13 miljarder kr. De förslag som regeringen har aviserat skulle göra ett par miljarder till. Ingen människa är beredd att betala de stora kostnader som detta innebär. Det är fråga om skatter som på ett eller annat sätt måste in till samhället — till stat eller kommun. Jag medger att fru Nordlander i dag hade ett förslag för att täcka sänkningen av momsen på mat, ett förslag som riksdagen avvisat. Men f. ö. är det ingen som kommer med förslag till nya inkomster för staten, och jag hävdar att detta samhälle inte kan fungera med bara utgifter. Det måste finnas inkomster också, och då skall skatten på något sätt betalas. Här är arbetsgivaravgiften en del. Hittills har det som sagt varit fråga om en avvägning mellan skattesänkningar och löner, som då har tagit sig uttryck i att arbetsgivaravgiften har höjts. Huruvida detta är riktigt eller inte lämnar vi därhän. Men de utredningar som i dag sitter och funderar på detta — och har en massa ekonomiska undersökningar i gång —- hoppas kunna lägga fram ett förslag när det gäller hur arbetsgivaravgiften ändå verkar på landets produktion. Vi är ju överens om att produktionen är landets livsnerv — den måste upprätthållas. Vi får inte lägga några bördor på företagen som de inte = Nr 7 orkar med, utan här måste verkligen detta beaktas. Utskottet har tagit de här sakskälen ad notam och sagt: Eftersom vi nu håller på med allt detta och eftersom företagsskatteutredningen fått = i uppdrag att se på arbetsgivaravgiftens verkningar på både det ena och Avveckling av den det andra sättet, så vill vi för dagen inte göra någonting. Det har avgivits — allmänna arbetsgiett särskilt yttrande till utskottsbetänkandet, där man bara på något vis = varavgiften, m.m. vill poängtera att vi har uppmärksammat detta och att förslag utlovats. När det gäller de ideella organisationerna, för vilka arbetsgivaravgiften ju är en mycket stor sak, även om det i det vidare sammanhanget rör sig om en liten utgift, har vi också ställt i utsikt att frågan skall prövas.

Herr talman! När jag lyssnade på herr Wärnberg måste jag tyvärr konstatera att jag tagit ut glädjen i förskott. Jag hade tydligen trott för gott om de socialdemokratiska ledamöterna i skatteutskottet.

Herr talman! Jag tycker att herr Wärnbergs svar till mig i stort sett var positivt. Han var ju överens med mig om att det inte är säkert att högre arbetsgivaravgifter innebär lägre lönekrav, och vi får väl se nu, när vi kört med det här avtalet ett år, vart vi kommer. Vi får så småningom redovisat vad de faktiska lönerna har inneburit, och då har vi anledning att återkomma till den här diskussionen och se vad som har hänt. Sedan är det fråga om hur skattesystemet skall se ut. Inte minst från | moderat håll har vi ju klandrat det skattesystem som socialdemokraterna haft under en följd av år, och nu får vi avvakta den utredning som håller på med detta och se vad den kan komma med för synpunkter. | Det är en mycket viktig sak, och vi är glada över att det gamla kravet som vi haft om skattesänkningar och olika fördelning på skatterna nu 113 äntligen tagits ad notam och att det sker en utredning som så småningom skall visa, som vi hoppas, goda resultat. Det är uppenbart att många ställer krav. Vem skall man då tillmötesgå? Ja, man får göra en avvägning - man måste prioritera vissa saker. Herr Wärnberg gav mig rätt när jag sade att förutsättningen för att vi skall få ökat välstånd i vårt land är att vi har ett fungerande näringsliv, där inte minst exportindustrins aktivitet är avgörande. Därför hoppas vi att man skall beakta bl.a. frågan om arbetsgivaravgifterna och en lindring på en hel del punkter. Vi måste spara — det är helt klart. Det har ju också framlagts ganska många förslag här i riksdagen under årens lopp om olika sätt och olika möjligheter att spara. De har väl inte i så många fall blivit beaktade, och det är att beklaga. Vi hoppas som sagt på en förbättring på den punkten. Sedan sade herr Wärnberg till mig att vi företagare ju har accepterat branschstöd. Ja, vi har fått branschstöd exempelvis till den manuella glashanteringen, som jag representerar. Det har haft en del effekter. När vi gått ut på export har vi fått 50 26 av kostnaderna när vi t.ex. visat svenskt glas i Amerika. Det är bra. Det har handlat om ungefär 900 000 kr. om året för en bransch med ett trettiotal företag. Det är i och för sig inte så mycket, men jag tycker det är positivt. Om man höjer arbetsgivaravgiften med 1 96, innebär det för samma bransch ökade kostnader på 1 milj.kr. Då frågar jag: Vad har detta egentligen för effekt för branschen? Man tar ifrån oss mer än vi har fått. Under sådana förhållanden vore det kanske bättre att följa en annan linje och sänka den allmänna arbetsgivaravgiften. Allra sist: Vi får inte lägga ökade bördor på företagen som de inte orkar med, säger herr Wärnberg. Jag vill gärna instämma. Det finns många företag i dag som inte orkar med. Ökade varsel, fler konkurser, nedläggelser talar sitt tydliga språk.

Herr talman! Herr Wärnberg säger att om kommuner och landsting skulle befrias från att betala de 810 miljoner som arbetsgivaravgiften utgör för 1975, skulle man därmed inte kunna sänka skatten något nämnvärt. Det kan jag hålla med om, men medge att det skulle lätta trycket på kommunerna, så att de i någon mån skulle kunna tillförsäkra medborgarna den service som är alltmer påkallad. Herr Wärnberg efterlyser anvisningar om hur detta skall betalas. Jag vill då säga att i den här situationen växer kravet på en omläggning av hela skattesystemet fram. Vi menar att den sittande skatteutredningen måste forcera jobbet. Vi tror att det skulle vara till fördel om man slutade att söka efter nya konstruktioner för att maskera en fortsatt utplundring av kommunerna. Vad som krävs är enhetlig skattereform som ger möjligheter till en omfördelning av de ekonomiska bördorna. Ett sådant nytt skattesystem måste naturligtvis konstrueras på det sättet att kommunerna tillförsäkras resurser för att tillgodose medborgarnas rättmätiga krav på kommunala tjänster och service. Inför 1976 upplever vi det orimliga förhållandet att kommunernas skatteinkomster från bolagen mycket starkt minskar. Det är främst beroende på de nya allt generösare fonderingsmöjligheterna för bolagen samtidigt som storbolagen noterar icke oväsentliga vinster. Jag skall ta ett exempel från min hemkommun, Västerås. I Västerås kommun minskade bolagens beskattningsbara inkomster med hela 40 96. Det är inte Västerås ensamt om. Det finns en rad kommuner som har en likartad utveckling. Det är inte ägnat att förbättra kommunernas ekonomi utan försvårar läget ytterligare. Kommunerna nödgas i sin tur täcka detta inkomstbortfall genom höjda skatter och avgifter som drabbar först och främst låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Det blir med andra ord en övervältring av bördorna från de starka vinstgivande företagen till lönearbetarna. Detta föranleder oss att aktualisera ett helt nytt enhetligt skattesystem som jag tidigare antytt. Det finns resurser. Det handlar om att frigöra dessa resurser.
Herr talman! Till herr Fridolfsson skulle jag vilja säga att om arbetsgivaravgifter tycker jag inte. Jag tycker alltså inte att arbetsgivaravgiften är en särskilt bra anordning. Men jag är medveten om att arbetsgivaravgiften måste finnas för att finansiera statens utgifter. För den ideella organisationen måste det vara fullständigt likgiltigt om den lägger 100 kr. i arbetsgivaravgift eller om den lägger 100 kr. i ökad lön. Det är precis samma sak. Detta förutsätter alltså att man vid lönesättningen tar hänsyn till arbetsgivaravgiften i lika hög grad. Om det resonemanget håller, har ännu ingen större olycka skett. Vad vi håller på att undersöka är i vad mån man ändå, oberoende av den här överenskommelsen, har höjt prisnivån och höjt lönenivån. Om man gjort det har arbetsgivaravgiften slagit slint. Men är det så att man i framtiden tänker övervältra inkomstskatterna på arbetsgivaravgifterna är det stor skillnad mellan ett stort bolag som bedriver affärsverksamhet och en frireligiös församling; tar man ut samma arbetsgivaravgifter av dem får den frireligiösa församlingen vara med och betala i alldeles orimlig utsträckning. I den mån — detta hävdar jag alltså bestämt — det kommer till stånd en övervältring av skatter på arbetsgivaravgifter som inte har med lönehöjningar att göra, kan man inte ta ut några löneskatter, som herr Fridolfsson kallar dem, av ideella föreningar och liknande. Herr Hovhammar säger att moderaterna under årens lopp framlagt många besparingsförslag. Men, herr Hovhammar, ni har under årens lopp kommit med lika många utgiftsförslag. Dessutom har ni framlagt många förslag som mycket kraftigt skulle minska statens skatteinkomster. Till herr Pettersson i Västerås skulle jag vilja säga att om man sänker utgifterna för kommunerna med 810 milj.kr., så innebär det att man lättar på trycket för kommunerna — det medger jag utan vidare — men det innebär också att man höjer trycket på staten i precis samma utsträckning. Det går inte att trolla fram pengarna; de måste tas någonstans. Vi har ännu inte fått någon anvisning av riksdagen att ta ut dessa pengar på något annat sätt än via arbetsgivaravgiften. Förslaget betyder att andra skulle få betala kommunernas arbetsgivaravgifter. Om mitt resonemang om skatter-arbetsgivaravgifter-löner håller streck så har även kommunerna hittills sluppit betala de högre lönerna — detta alltså under förutsättning att resonemanget håller, och till den frågan har jag ännu inte tagit ställning.
Herr talman! Efter herr Wärnbergs senaste inlägg känner jag mig inte så besviken. Det var ju ett bra inlägg. Eftersom jag vet att herr Wärnberg har en stark ställning inom det socialdemokratiska partiet uppskattar jag herr Wärnbergs inlägg, och kanske var min tolkning av utskottets skrivning inte så felaktig. Herr Wärnbergs syn på arbetsgivaravgiften överensstämmer i stort sett med min: jag tycker det är alldeles fel att man skall betala skatt för att man anställt folk. Det tycker jag är motbjudande. Men att man skall inleverera löneskatt till staten för de personer som är verksamma i ideellt och kristet arbete finner jag inte bara motbjudande utan direkt felaktigt. Det är om detta som dels min motion, dels mitt anförande här i dag har handlat.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket ytterligare. Men jag måste säga ett par ord med anledning av herr Wärnbergs senaste inlägg. Han frågade vem som skall betala en befrielse för kommunerna att betala arbetsgivaravgift. Den frågan måste man självfallet ställa sig. Men är det inte en väsentlig skillnad mellan de möjligheter kommuner och landsting har och de möjligheter staten har att finansiera sin verksamhet? Det är väl ändå en väldigt stor skillnad. Jag skall slutligen citera några rader ur Landstingens Tidskrift nr 11. Där säger man att möjligheterna att finansiera en utbyggd verksamhet, som motiveras av nya åtaganden, befolkningsförändringar och ökad efterfrågan på kommunal service, under 1970-talet har begränsats. ”Inkomstökningarna har gått åt till att finansiera automatiska kostnadsstegringar genom löneoch prisförändringar. Dessa har vissa år varit större än resurstillväxten —---.” Detta har försatt kommuner och landsting i en ohållbar situation. Vidare säger man: ”Det pågående arbetet med sysselsättningsfrågorna visar också att kraven på den offentliga sektorn blir stora när det gäller att skapa nya jobb. Det förefaller alldeles nödvändigt att tillföra den kommunala sektorn nya resurser.” S Avslutningsvis sägs i denna ledare: ”Den kommunala sektorns resursförsörjning kan helt enkelt inte klaras med hjälp av provisoriska och kortsiktiga lösningar.” Vi sätter detta i samband med ett nytt, enhetligt skattesystem som finansierar denna verksamhet.
Herr talman! Samma människor som betalar kommunalskatt betalar också statsskatten. De betalar exakt lika mycket pengar sammantaget antingen de betalar dem i den ena eller den andra formen. Det kan bli en annan avvägning — arbetsgivaravgiften i kommunerna kan slå på ett sätt, den arbetsgivaravgift som staten tar in kan slå på ett något annorlunda sätt — men i princip är det samma människor som betalar det hela. Det är väl att märka inte fråga om progressionen, för den progressiva skatten är redan utnyttjad. Vad det nu gäller är om vi skall ta ut arbetsgivaravgift på andra företag och befria kommuner och stat härifrån så att kommunalskatten blir lägre och i stället låta medborgarna vara med och betala arbetsgivaravgiften genom höjda priser. Om det blir exakt samma människor som betalar det hela vet jag inte, men i stort sett blir det så.

Herr talman! Der var inte min avsikt att begära ordet i denna fråga, men ett par debattinlägg har gjort det angeläget för mig att helt kort redovisa folkpartiets principiella inställning. ”Om arbetsgivaravgifter tycker jag inte”, sade nyss skatteutskottets ordförande, och han talade som en sann folkpartist skulle ha gjort. Folkpartiets mål är att den allmänna arbetsgivaravgiften skall avskaffas. Vi tycker att det är principiellt oriktigt att ha en straffskatt på arbetskraft, en skatt som inte är motiverad av sociala försäkringsskäl och en straffskatt som i synnerhet i tider med vikande konjunktur och risk för sysselsättningsproblem verkar på ett direkt felaktigt sätt. Nu har företagsskatteberedningen enligt sina direktiv och som en av sina huvuduppgifter att undersöka verkningarna av arbetsgivaravgiften och andra produktionsfaktorsbeskattningar och se om en annan avvägning kan vara bättre. Därför har vi från folkpartiet i dagens läge inte velat ställa några yrkanden. Vi är också nöjda med att det beslut som riksdagen fattade häromåret om tilläggsdirektiv till företagsskatteberedningen att utreda en differentiering av arbetsgivaravgiften har resulterat i direktiv och att denna undersökning av differentieringen skall göras inte bara efter regionala utan även efter andra grunder. Den andra frågan som jag helt kort vill beröra är frågan om kompensation för arbetsgivaravgiften för de ideella organisationerna och de fria trossamfunden. Folkpartiet har energiskt drivit kravet att dessa samfund och organisationer skall få kompensation för den höga arbetsgivaravgiften. Nu har vi genom beslut av riksdagen förra året fått tillläggsdirektiv till företagsskatteberedningen, som bl.a. skall utreda en differentiering av arbetsgivaravgiften efter den avgiftsskyldiges bärkraft. Ingen kan väl sväva i tvivelsmål om att just dessa samfund och ideella organisationer har dålig bärkraft när det gäller att få denna kraftiga arbetsgivaravgift sig pålagda. Vi har också på denna punkt avstått från ett säryrkande i detta betänkande. Ett i detta avseende enigt utskott uttalar sig positivt och säger att utskottet är berett att förutsättningslöst ta upp problemet på nytt, därest företagsskatteberedningen inte föreslår en lösning som kan anses tillfredsställande. Jag har bara velat lämna denna korta principiella redovisning för folkpartiets inställning. Att vi avstår från yrkande i detta betänkande innebär inte på något sätt att vi avstår från att driva frågan om den allmänna arbetsgivaravgiftens avskaffande och i synnerhet frågan om befrielse för ideella samfund och organisationer från att erlägga arbetsgivaravgift. Vi kommer att driva de frågorna vidare. För dagen har jag emellertid som folkpartiets representant i skatteutskottet inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Beskattningen av förmögenheter sker fortfarande efter sambeskattningsprincipen. Det innebär att den beskattningsbara förmögenheten beräknas gemensamt inte bara för makar utan också för föräldrar och barn och dessutom =— fr.o.m. 1972 års taxering — gemensamt för fosterföräldrar och fosterbarn. Det kan ibland bli ganska många personer som på detta vis sambeskattas, eftersom även sammanbragta barn kan komma med i bilden. I motsats till den gamla sambeskattningen av inkomster, som innebar både dubbelt ortsavdrag och en gynnsammare skatteskala vid beskattningen, tas vid beräkningen av förmögenhetsskatten ingen som helst hänsyn till skatteförmågan. Sktten på en viss förmögenhet blir därför alltid högre om förmögenheten innehas av någon vars make, barn, styvbarn eller fosterbarn också har förmögenhet än om den innehas av en ensamstående. Detta gör att kravet på likformighet och rättvisa vid beskattningen inte heller blir tillgodosett på det här området. I många fall leder dessutom ett förmögenhetsinnehav till en dubbel skärpning av skattebördan för sambeskattade genom att inte bara förmögenheten utan också avkastningen sambeskattas. Rättviseskäl och kravet på neutralitet från statsmakternas sida talar enlig vår uppfattning också för att förmögenhetsbeskattningen så långt möjligt skall utformas så att äktenskapet inte missgynnas i förhållande till andra samlevnadsformer. Likaså bör tillkomsten av barn — vilket alltid medför lägre skatteförmåga — inte medföra en skärpning av förmögenhetsskatten för inte gifta par. När det gäller förmögenhetsbeskattningen brukar kontrollsvårigheter andragas som hinder för en individuell beskattning. Ett sätt att åstadkomma en rättvisare förmögenhetsbeskattning skulle vara att successivt höja skattepliktsgränsen för förmögenhet för makar. Ett sådant system skulle inte medföra några kontrollsvårigheter eftersom förmögenheterna alltjämt skulle slås samman innan det skattefria beloppet räknades ifrån. Naturligtvis kan också andra mer individuella lösningar tänkas. Men det viktiga som vi vill understryka är att dessa frågor får en tillfredsställande lösning i samband med en genomgripande reformering av vårt skattesystem. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 2, som innebär att motionen 1088 överlämnas till skatteutredningen för beaktande. Som jag tidigare nämnt är det inte bara föräldrar och barn utan också fosterföräldrar och fosterbarn som sambeskattas. Förutsättningen är då att fosterbarnen är mantalsskrivna hos fosterföräldrarna. Den här sam beskattningen sker vare sig fosterföräldrarna erhåller fosterlega eller inte — Nr 7 för sina fosterbarn. Även om det inte är så vanligt att barn som placeras i fosterhem har någon nämnvärd förmögenhet, så förekommer det ändå tillräckligt ofta för att det skall ställa till problem vid en del placeringar. De höjda taxeringsvärdena gör det också ganska vanligt att presumtiva = Vissa frågor vid fosterföräldrar, t.ex. lantbrukare, har beskattningsbar förmögenhet. Pro = kapitalbeskattningblemet med sambeskattningen blir särskilt framträdande för de barn vil = en kas föräldrar avlidit. Inte minst för dessa barn är det naturligtvis mycket angeläget att frågan om fosterhemsplacering, t.ex. hos nära släktingar, inte blir beroende av ekonomiska bedömningar som har med förmögenhetsbeskattningen att göra. Jag har tyvärr exempel på att de ekonomiska konsekvenserna blivit sådana — både för fosterbarnens och för fosterföräldrarnas vidkommande — att man varit tvungen vidta annan placering än den som i och för sig skulle ha varit den bästa. Jag skall åskådliggöra detta med ett exempel. Ett par syskon blev föräldralösa vid en brand och placerades hos grannar. Grannarna var liksom föräldrarna jordbrukare. Arvet av gården och utfallande försäkringar gjorde att de här barnen fick en ganska stor förmögenhet. Det medförde i sin tur att fosterföräldrarnas förmögenhetsskatt för den egna gården steg med över 3 000 kr. samtidigt som de föräldralösa barnen fick en motsvarande ökning av sin förmögenhetsskatt. Nu är utskottet liksom förra året, då ett motsvarande motionsyrkande ställdes, förstående inför problemet, men man avstyrker ändå motionen med hänvisning till 1972 års skatteutrednings arbete. Men frågan om fosterbarnens ställning vid förmögenhetsbeskattningen kan enligt vår uppfattning avgöras utan närmare utredning, och det påverkar inte heller skatteutredningens fortsatta arbete. Det är också enligt vår mening klart påvisat att sambeskattning, när den blir aktuell i dessa fall, kan medföra sådana sociala olägenheter att det är angeläget med en omedelbar lagstiftning. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall också till reservationen 1.

Herr talman! För att börja med det sista avsnittet i fru Troedssons inlägg vill jag säga att utskottet inte bestrider att bestämmelserna om sambeskattningen av fosterföräldrar i något fall kan ge det utslag som fru Troedsson här har redogjort för. Men utskottet hävdar att det måste röra sig om mycket sällsynta fall. Det är möjligt — jag vill inte bestrida det — att ett fosterbarnsförhållande kanske inte kommer till stånd på grund av dessa skattebestämmelser. Jag vill heller inte bestrida fru Troedssons påstående att det skulle vara möjligt att bryta ut denna speciella fråga och gå på omedelbar lagstiftning. Men det finns nog också skäl att invänta 1972 års skatteutrednings arbete. Det främsta skälet kanske är att ett betänkande väntas mycket snart. Det finns emellertid också sakliga skäl för att behandla frågan om 121 sambeskattningen i ett större sammanhang. Före 1970 skedde ingen sam taxering med barn och fosterföräldrar, även om mantalsskrivningsorten var densamma. Man kunde alltså inte utnyttja förvärvsavdrag eller andra skattelindringar för fosterbarnet. När reglerna ändrades blev det lättnader för de flesta fosterföräldrar, men kanske också i något fall en skärpning, dvs. sambeskattning på förmögenhetssidan. Om man nu skall ändra reglerna från 1970 tycker jag det kan vara skäl att se på helheten och därför invänta skatteutredningens arbete. Reservationen 2 handlar om sambeskattning av biologiska barn och föräldrar med förmögenhet. Här tycker jag inte att det är så mycket som skiljer utskottets uppfattning från reservanternas. Reservanterna vill överlämna motionen till 1972 års skatteutredning, medan utskottet förutsätter att utredningen ändå prövar motionerna. Utskottet vill dock inte att betänkandet skall tolkas som en beställning i motionens syfte. Man har inte gått in på någon närmare sakdiskussion om de framställda motionskraven. Om man hade gjort det tror jag att stora delar av utskottets ledamöter hade haft invändningar att göra mot fru Troedssons resonemang. Sambeskattning av förmögenheter inom en familj har i första hand tillkommit för att förhindra skatteflykt. En uppdelning på olika familjemedlemmar skulle innebära väsentliga skatteförmåner. Jag kan gå med på att skatterna inte alltid är neutrala till samlevnadsformerna. Men fru Troedsson förstår säkert lika väl som jag att de av kontrollskäl heller aldrig kan bli det. Äktenskap är en juridisk form med ekonomiska aspekter på de mest skilda områden som det är lätt att identifiera. Andra samlevnadsformer är betydligt svårare.

Herr talman! Jag beklagar att skatteutskottet ändå inte velat tillstyrka vårt förslag om omedelbar lagstiftning när det gäller sambeskattning av fosterbarn och fosterföräldrar, eftersom man ju är medveten om problemen och eftersom man ju också erkänner att denna fråga skulle kunna lösas utan att 1972 års skatteutrednings betänkande behöver avvaktas. Sedan talade herr Wärnberg om kontrollsvårigheterna när det gäller beskattningen av förmögenheter mellan makar. Men herr Wärnberg glömmier bort att det inte bara är makar utan också sammanboende, som har gemensamma barn, som blir föremål för denna sambeskattning, och där är möjligheterna till kapitalöverföringar m.m. betydligt sämre därför att ingen giftorätt eller något motsvarande föreligger. Ändå skall dessa sammanboende sambeskattas om de har förmögenhet — trots att de alltså inte har någon möjlighet till sådana här kapitalöverföringar. Det förslag till lösning vi anvisar i den berörda motionen är f. ö. sådant att det inte på något vis skulle leda till kontrollsvårigheter eller på något vis skulle kunna föranleda förmögenhetsöverföringar mellan makarna. Förslaget bygger ju på att man i stället skulle låta makarna göra ett större skattefritt grundavdrag. Jag hade ändå satt värde på om utskottet med några ord hade velat antyda att man inte tycker att de nuvarande bestämmelserna är korrekta, att man inte tycker att det är riktigt att t.ex. tillkomsten av barn hos sammanboende i många fall skall leda till en betydligt skärpt förmögenhetsbeskattning. Jag hade tyckt det vara angeläget att skatteutredningen fått det ordet med på vägen.

Herr talman! När det gäller att krympa utrymmet för skattefusk och skatteflykt utvecklar sig det svenska skattesystemet f. n. mycket snabbt. Grunden lades när vi tog den nya skattebrottslagen. Sedan har skattekontrollen byggts ut undan för undan. Vi har fått en effektiv organisation, bättre tekniska hjälpmedel, utbildningsinsatser och kraftig personalförstärkning. Och här arbetar man vidare. Dessutom har vi börjat att i skattelagarna systematiskt täppa igen de stora hålen för skatteflykt. De periodiska understöden, vinstoch förlustbolagen och partrederierna är några exempel härpå. Vid detta riksmöte skall vi gå vidare med pensionsförsäkringarna, fåmansbolagen och den grå arbetskraften. Viktigast av allt tror jag att den nya generalklausulen är, för den innebär att samhället inte längre ständigt behöver hamna i efterhand och snörpa till nätet efter det att skatteflykten har skett. I det här allmänna och omfattande arbetet att göra skattenätet allt finmaskigare, allt rättvisare, har turen också kommit till beskattningen av konst och liknande föremål. Folk godtar inte längre att rika människor kan smita undan från skatt med olika mer eller mindre hederliga metoder på detta sätt. Utvecklingen går fort. Så sent som förra året uttalade skatteutskottet att här föreligger stora administrativa svårigheter och andra olägenheter och att frågan inte är av sådan vikt att den bör tas upp till förnyade överväganden. Men i år säger skatteutskottet något annat. Utskottet säger att det är möjligt att den här frågan kan komma i ett nytt läge därför att realisationsvinstkommittén har föreslagit skärpta bestämmelser just när det gäller beskattningen vid försäljning av konst, antikviteter och liknande. Utskottet utgår från att samtliga de frågor som behandlas i vår motion kommer att uppmärksammas i samband med ställningstagande till realisationsvinstkommitténs förslag. Det är utmärkt. Det är framför allt fem frågor som tränger sig fram på det här området: 1. Är det rimligt att den som av rent ekonomiska skäl placerar sin förmögenhet i konst skall slippa förmögenhetsskatt medan den som t.ex. har förmögenheten i produktiva tillgångar skattar fullt ut? 2. Är det rimligt att en person med smycken skall, i princip i varje fall, vara skyldig att redovisa hela värdet som skattepliktig tillgång medan en person med miljonbelopp investerade i konst — tavlor, antikviteter etc. — helt kommer undan förmögenhetsskatt? 3. Är det rimligt att realisationsvinstbeskattningen upphör efter fem års innehav när det gäller konst medan den i princip är obegränsad i tiden för aktier och fastigheter? 4. Hur skall man kunna få en effektiv realisationsvinstbeskattning av konst om man inte samtidigt har en fungerande förmögenhetsbeskattning på det här området? S. Hur skall valutalagstiftningen kunna förhindra kapitalflykt om man utan svårigheter kan köpa s.k. säkra värden — i form av grafik, oljemålningar etc. — och fritt utföra dem för försäljning i utlandet? Det sägs ibland att den här frågan är utredd, och man hänvisar till kapitalskatteberedningen. Det är riktigt att den utredningen hade den här uppgiften i sina direktiv. Men kapitalskatteberedningen hade en mängd stora, svåra problem att brottas med, och den ägnade huvuddelen av sin kraft åt dem. Sanningen är att den aldrig fick tid att närmare ge sig in på den här frågan. Utredningen satsade inte särskilt mycket kraft på att försöka utforma tekniska lösningar på det här problemet. Den gjorde inte ens något försök att utvärdera erfarenheterna från Norge, där man har en förmögenhetsbeskattning av konst och liknande. Inom parentes är det en mycket strängare beskattning än jag skulle kunna tänka mig. Mot den här bakgrunden är det rimligt att ytterligare utredningsinsatser görs.

Jag kan mycket väl tänka mig att man — som skatteutskottet antyder — gör en prövning av dessa frågor inom finansdepartementet och i samband med det tillsätter de nödvändiga utredningarna.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att det i den principiella inställningen inte är så mycket som skiljer i varje fall de socialdemokratiska ledamöterna av utskottet från herr Bergqvist. Jag vill sedan svara på en del av herr Bergqvists fem frågor. Vi tycker att det är självklart att förmögenheter som ligger utanför det personliga hemmet skall beskattas likvärdigt oavsett om de är pla cerade i pengar på banken, i fastigheter, i aktier eller andra värdepapper eller om de är placerade i konst, antikviteter eller andra mer eller mindre egendomliga samlarobjekt. Frimärken är kanske inte så egendomliga, men ibland tycker jag att de är det. Utskottets, liksom också på sin tid kapitalskatteberedningens, tveksamhet ligger på det tekniska och det administrativa planet. Vi finner det helt meningslöst att genomföra en skatt som det praktiskt blir svårt för att inte säga omöjligt att få att fungera ordentligt. Man kan ställa följande frågor: Var skall gränsen gå för denna skatteplikt? Vem skall göra värderingarna av min konst eller, framför allt, av andra samlingar som jag har? Det blir oerhört svårt. Vem skall kontrollera vad som finns i hemmen, i källare och på vindar? Uppräkningen kan bli hur lång som helst av frågor som understryker att det finns administrativa och tekniska problem förenade med en sådan beskattning. Motionärerna menar att såväl kapitalskatteberedningen som utskottet har överskattat problemen. Min tro är att i stället motionärerna kanske har underskattat dem. Vi har i dag, som herr Bergqvist sagt, en förmögenhetsskatt på smycken som är värda mera än 1000 kr. Jag vet inte hur stora dessa skatteintäkter är, men det är utomordentligt små summor. Några skatteprocesser på denna punkt känner jag inte till. Jag känner inte till någon som har fått titta efter om skattebetalare har beskattningsbara smycken eller inte. Det är en helt schablonmässig redovisning av sådana. En del tar upp sina smycken, andra inte. Jag tror att de som inte gör det är i en överväldigande majoritet. Jag skulle gissa att skattemyndigheterna i det närmaste har givit upp på denna punkt. Man springer i varje fall inte på några fynd förrän man ändå håller på med revision eller husrannsakan av andra skäl. Det är ett av skälen till utskottets tveksamhet. Herr Bergqvist säger då kanske: Det är lika bra att slopa beskattningen av smycken, om den inte fungerar. Ja, det skall vi kanske inte göra. Vi skall kanske ha den kvar när vi nu haft den så länge. Men jag tycker inte att det är en bra skatteform där alla ärliga människor tar upp sin förmögenhet och skattar för den medan däremot de som fuskar kommer undan hur lätt som helst, eftersom det inte finns några kontrollmöjligheter. Man kan, som herr Bergqvist säger, ha en registreringsplikt för alla konstverk vid inköpet. Men det skapar bara ett nytt problem. Var skall den registreringsplikten sättas in? Man kan aldrig kontrollera ett inköp av ett frimärke någonstans i utlandet. Det kan komma till landet i ett vanligt kuvert, och ingen vet vad det innehåller. Det är visserligen enkelt att övervaka inköp på stora konstauktioner, men då uppstår problemet med skatteflykt hos dem som håller på med — låt mig säga så — mindre öppna affärer. De kommer undan medan de som gör öppna affärer får betala. Dessa problem har alltså varit så pass stora att kapitalskatteberedningen inte kunnat lösa dem. Nu säger herr Bergqvist att det beror på att utredningen struntat i dem. Jag vet inte om man skall klassa ned be redningen så kolossalt att man säger, att den inte tog upp dessa frågor. Men har ändå behandlat en del saker som kanske t.o.m. var mindre än denna. Det är möjligt att man skulle komma en bit på vägen om man tillsatte en utredning, men jag är inte säker på att man skulle göra det. Det är naturligtvis lättare att genomföra en realisationsvinstbeskattning, men man bör ha klart för sig att särskilt lätt blir nog inte det heller. Kontrollsvårigheterna blir oerhört stora, om det förslag som utredningen har framlagt skall genomföras. Realisationsvinstkommittén har ju föreslagit att skatt skall utgå på vinst vid försäljning av konst, frimärken o. d. Det är möjligt att man kan finna någon lösning på problemet — vi får väl se hur det går efter behandlingen i remissinstanserna och vad den kan leda till; om departementet kan hitta några geniala lösningar, är utskottet naturligtvis, herr Bergqvist, berett att hjälpa till för att söka uppnå den rättvisa som vi är ute efter. Vi tror dock att vi skapar en ändå större orättvisa, om vi bara kan sätta fast de ärliga människorna, men släpper dem som vägrar att uppge sitt innehav av konst igenom maskorna i nätet. Utskottet anser därför att man nu bör avvakta vad förslaget från reavinstkommittén kan komma att leda till innan man tillsätter en ny utredning.

Herr talman! Herr Bergqvist gjorde en intressant uppräkning av några av de beslut som riksdagen fattat under de senaste åren i syfte att stävja skattefusk och skatteflykt. Han nämnde också några beslut, som kommer att fattas, såsom en generalklausul. Vi har ju här i riksdagen i stort varit ense om dessa beslut. Inte minst har folkpartiet varit pådrivande, t.ex. när det gällt förstärkning av taxeringsorganisationen vid länsstyrelserna. Jag får be herr Bergqvist om ursäkt om jag hörde upp dåligt, men jag uppfattade inte att han berörde behovet av åtgärder för att minska höginkomsttagarnas möjligheter till skatteflykt genom att utnyttja avdragsrätten för höga räntekostnader. Denna rättighet har diskuterats under höstens lopp. Utan tvivel medför den betydande skattebortfall för såväl staten som landsting och kommuner. Eftersom behovet av skatteintäkter för dessa organ är lika stort ändå, innebär den att höginkomsttagarnas avdragsmöjligheter för höga räntekostnader drabbar de låginkomsttagare som inte har några möjligheter att göra liknande avdrag. Jag vill bara nämna att jag avser att under riksmötet aktualisera frågan om denna avdragsrätt.

Herr talman! Herr Wärnberg frågar: Vem skall värdera, vem skall kontrollera, och var skall gränsen gå? Blir inte detta krångligt och råkar man inte ut för stora avvägningsoch värderingsproblem? Jo, herr Wärnberg, men precis samma frågor kan ju ställas när det Nr 7 gäller beskattningen av smycken, och den beskattningen vill herr Wärnberg ändå ha kvar! Vem skall värdera vad ett smycke är värt? Vem skall kontrollera var det finns? Och var skall man dra gränsen för beskattningen av smycket? I dag har vi en orimlig situation, där smycken Vissa frågor vid är förmögenhetsbeskattade, medan tavlor och liknande saker till mil — kapitalbeskattningjonbelopp inte är det. Detta problem kommer man därför inte undan. en Jag anser för min del att man när det gäller smyckebeskattningen inte bara kan säga att vi har haft den så länge att den kan få vara kvar, även om den kanske innebär ett fiasko. Vad man skulle göra borde vara att säga sig att det f.n. är orimligt med den nuvarande principen för förmögenhetsbeskattning på smycken, där man, i varje fall om man skall tolka lagstiftningen noga och efter bokstaven — och det skall man ju göra — skall ta upp en vanlig vigselring i förmögenhetsdeklarationen, under förutsättning att man har andra lösören att ta upp, t.ex. en bil. Har man en bil, skall man alltså i princip skriva upp vigselringarna på förmögenhetsdeklarationen. Detta är orimligt, och det håller också alla med om. Därför tycker jag att man bör ändra bestämmelserna och höja gränsen, så att man t.ex. inte skall behöva ta upp smycken med värde under ett visst belopp. Den gränsen kan sättas relativt högt. Man kommer inte heller bort från de här värderingsoch kontrollproblemen när det gäller arvsskatten och gåvoskatten. I de sammanhangen beskattas ju konst, och det finns samma värderingsproblem där som när det gäller förmögenhetsskatten. Om man arbetar med generöst tilltagna skattefria bottenbelopp borde det vara möjligt att använda vissa schabloner vid värderingen. Faktum är att man har ett sådant system i Norge; jag vill inte säga att det till alla delar är lämpligt att använda i vårt land, men det visar att förmögenhetsbeskattning av konst finns i praktiken. Jag vill inte uttala ett allmänt fördömande av kapitalskatteberedningen, för den var värdefull på många sätt, men de här speciella problemen hade den inte särskilt mycket tid att ägna sig åt. Tittar vi i kapitalskatteberedningens slutbetänkande — på över 200 sidor — finner vi att utredningen på två sidor redovisar gällande regler för förmögenhetsbeskattning av inre lösöre och sedan kommer det en sida med utredningens överväganden. Att man inte ens kunde gå över till Norge för att se hur förmögenhetsbeskattningen av konst fungerar där och göra en utvärdering av det visar väl att man tvingades av hänsyn till tid och resurser att ägna krafterna åt andra problem än det här. Jag vill bestämt påstå att någon ordentlig utredning av det här problemet inte har gjorts. Det är bl.a. mot den bakgrunden jag efterlyser en sådan utredning. Herr Hörberg talade om rätten till avdrag för räntekostnader. Det är en annan fråga, som jag emellertid gärna och villigt debatterar om herr Hörberg efterlyser det. Jag förstod kanske inte riktigt vad herr Hörberg sade, men jag fattade det så, att när det gällde de stora inkomsttagarnas 127 rätt till avdrag för räntekostnader ämnade folkpartiet föreslå en skärpning. Kan herr Hörberg nicka instämmande om jag har uppfattat honom rätt på den punkten? — Nej, det var tydligen inte så. Då vill jag bara säga till herr Hörberg, som är med i skatteutskottet: Försök inte komma bort från det här problemet genom att tala om en annan viktig fråga, avdragsrätten för räntekostnader, utan ta även upp den här frågan och ge besked!
Herr talman! Jag berömde herr Bergqvist för den uppräkning han nyss gjorde av åtgärder som redan är vidtagna — men det finns ju mycket kvar att göra, bl.a. det som herr Bergqvist har talat om när det gäller beskattning av antikviteter, konst osv. Här finns också den viktiga fråga jag nämnde, nämligen höginkomsttagarnas avdragsmöjligheter för stora ränteutgifter. Vad jag sade var att där var ingenting gjort och att jag ämnar aktualisera denna fråga under riksmötet.
Herr talman! Det är kanske synd att herr Hörberg inte var vaken 1971, när vi diskuterade den här frågan om rätten till avdrag för räntekostnader för de höga inkomsttagarna. Då var vi några ledamöter från socialdemokratiskt håll som lade fram ett förstag till principlösning, som just innebar att räntekostnadsavdragen skulle frikopplas från de höga marginalskatteeffekterna. Den som har 70 eller 80 96 marginalskatt skulle inte få dra av en så stor del av sina räntekostnader som f. n., utan man skulle sätta en viss gräns uppåt. Jag beklagar att herr Hörberg inte instämde i det kravet 1971.
Herr talman! Herr Bergqvists redogörelse för hur smycketaxeringen i dag går till är väl ett strålande argument för att vi inte skall införa något liknande. Det är faktiskt som herr Bergqvist säger, att om man skall ta upp en bil eller en annan förmögenhetstillgång av samma slag —- en båt eller något annat inventarium — så är man också skyldig att ta upp smycken, hur litet de egentligen är värda, om den sammanlagda förmögenhetssumman överstiger 1000 kr. Jag är övertygad om att av kammarens ledamöter är det bara några stycken som vet om detta — utöver dem som sitter i skatteutskottet. Det är på det sättet, och ingen bryr sig om det. Om vi skulle få samma förhållande när det gäller konst, frimärken, antikviteter o. d., vore det mycket olyckligt. Man måste sätta en gräns som ligger rätt högt, och då kan det bli besvärligt. Kontentan av detta skulle ju vara att man kunde avskaffa bestämmelsen om smyckena. Men när smyckenas värde kommer upp till en viss nivå, är det mycket lätt att placera pengar i smycken. Det är en ”värdehandling” vars värde består, medan de andra sakerna — frimärken, antikviteter, viss konst osv. — har ett mycket, mycket osäkert värde. Nr 7 Detta är ett skäl till att man ändå kan ha kvar smyckebeskattningen. När det gäller stora smycken kanske de tas upp ändå. I fråga om värderingen är det en väsentlig skillnad i förhållande till en bouppteckning, där ett par värderingsmän skall vara med, där värdet Vissa frågor vid skall fastställas av en tingsrätt, där arvingarna bevakar osv. Det är en = kapitalbeskattninghelt annan sorts värdering då än om jag själv i min deklaration skall — en sätta upp vad min tavla är värd.

Herr talman! Jag förstår inte herr Wärnberg riktigt. Om man konstaterar att en skatt inte är särskilt effektiv, då måste man ju antingen avskaffa den eller se till att man gör den effektiv. Men herr Wärnberg säger att vi får ha det här kvar, och vi får möjligen fundera på en förändring. Vad skatteutskottet förra året sade var att den här frågan inte är så viktig att vi behöver göra någonting alls. Min slutsats måste vara att smyckebeskattningen skall ändras och samordnas med en beskattning av konstföremål. Det innebär att man kraftigt höjer det skattefria bottenbeloppet för smycken och att man har ett ordentligt tilltaget skattefritt bottenbelopp för konstbeskattning. Jag vill komma tillbaka till att när man talar om administrativa problem, tekniska krångligheter och värderingsfrågor, så har man ändå inte gjort något allvarligt försök att lösa problemen. Vi vet att det i Norge förekommer en förmögenhetsbeskattning av inre lösöre. Kapitalskatteberedningen gjorde inte ens ett enkelt försök att utvärdera hur det systemet fungerar. Det tycker jag är det minsta man kan begära av en utredning som säger sig ha sysslat allvarligt med problemet.